Herr talman! Svaren på frågorna är redan givna, dels av den faktiska händelseutvecklingen, dels av det som sades i mitt svar. Regeringen har i en plötsligt uppkommen akut situation gripit in, jag vågar säga snabbt och med kraft, för att förhindra att företaget och dess anställda råkade ut för omedelbara svårigheter. Det gällde att handla snabbt, bl.a. för att återförsäljarnät och kundkrets inte skulle lämna företaget. Det var den första och viktigaste uppgiften. Den är inte slutförd. Det är många problem att lösa för att klara den omedelbara situationen. Det är den vi sysslar med. Vad som på lång sikt ägarmässigt skall hända och i vilken utsträckning det går att fullfölja all den produktion som företaget sysslar med är det för tidigt att yttra sig om. Vi har inte tillräckligt underlag för det. Det väsentliga är att man har hindrat en hotande kollaps för företaget.
Herr talman! Jag tror inte att man kan komma bort från de framtida problemen med att hänvisa till vad regeringen gjorde i det läge när konkursen stod för dörren. Jag menar att regeringens ansvar måste sträcka sig längre, och jag tycker att regeringen är skyldig att svara på frågan: Vad kommer att hända sedan? Även om inte hela härvan har kunnat nystas upp, så kan väl inte regeringen gömma sig bakom detta. Den måste väl ändå ha någon uppfattning om vilka garantier som bör kunna ges i fråga om sysselsättningen. Man värjer sig tydligen inför kravet på förstatligande. Varför vill man bara gå in med pengar för att snygga upp, så att andra spekulanter kan bli intresserade? Jag tror inte att den attityden håller inför de anställda vid Luxor och inte heller inför Motala kommun. Jag tror att det krävs betydligt klarare besked. Det oroar säkert också att mäktiga kapitalintressen lurar i vassen. Vissa företrädare för dem har visserligen uttalat att de inte har intresse för Luxor, men de kan säkert tänka sig att köpa företaget, kanske för en krona, när staten har städat upp efter den förra ledningen. Det brukar ju gå så. Jag anser alltså att kravet på att Luxor skall förbli i statlig ägo kvarstår. Detta är motiverat både med tanke på de anställdas trygghet och att produktionen måste få en socialt och kulturellt godtagbar inriktning.
Herr talman! Företaget drivs i dag av Sveriges Investeringsbank, som är en statlig institution. I den meningen är företaget förstatligat. Skillnaden i våra betraktelsesätt är väl den att Nils Berndtson har ett ideologiskt grepp på denna fråga, medan jag har ett praktiskt grepp. Från departementets sida är vi inriktade på att nu först klara den omedelbara situation som föreligger.
Herr talman! Även för en folkpartiregering, som kanske har en annan syn på statlig verksamhet än vad jag har, borde det väl ändå vara rimligare att förstatliga företaget, trygga anställningen och påverka produktionens inriktning så som jag har pekat på i frågan än att använda statliga pengar för att underlätta för privata spekulanter i framtiden. Att staten nu, på det sätt som man tycks kunna befara, endast skall gå in och sanera företaget — och det kommer kanske att ske genom avskedanden —- och sedan sälja det mera lönsamma företaget till spekulanter, kan väl inte vara särskilt förnuftigt ens från liberala utgångspunkter. Jag tycker nog t.o.m. att det rimmar illa med den bekanta valpropagandan om att i folkpartiets Sverige skulle inte storföretagen växa ihop med staten. Jag har alltså inte kritiserat att staten har gripit in, utan vad jag har kritiserat är den bristande konsekvensen. Jag menar att staten bör ta över Luxor, driva en samhällsnyttig produktion och trygga sysselsättningen — och inte använda statliga medel för att medverka till avskedanden och fortsatt spekulation med de anställdas trygghet.
Herr talman! För Nils Berndtson är det tydligen ytterst väsentligt att den produktion som kan bedrivas vid Luxor skall ha en viss kulturell inriktning. För mig är det väsentligt — säkert också för de anställda — att man kan producera varor som någon köper och därmed trygga företagets fortvaro.
Herr talman! Spekulation har man haft nog av vid Luxor i Motala, och det är väl det som förorsakat den otrygghet man känner. Min mening är att.staten efter ett övertagande skulle kunna använda resurserna till att åstadkomma en produktion som fyller ett viktigt samhälleligt behov.

Herr talman! Arne Andersson i Gamleby har frågat mig när ett ställningstagande kan väntas till en framställning från länsstyrelsen i Kalmar län om medel för att genomföra en räddningstjänstövning. Som svar på frågan vill jag meddela att regeringen i dag har anvisat medel för övningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret. Egentligen skulle frågor av detta slag inte behöva förekomma i kammaren. Men länsstyrelsen i Kalmar län gjorde en framställning i september förra året, och sedan dess har man inte kunnat få några besked i ärendet. Nu har kommunministern svarat på min fråga och i svaret angett att medel i dag anvisats på grund av den gjorda framställningen ifrån länsstyrelsen i Kalmar län. I och med detta finns inget att tillägga från min sida. Jag ber än en gång att få tacka för det positiva svaret.

Herr talman! Gillis Augustsson har frågat om man kan räkna med initiativ från min sida om uppräkning av ersättningsbeloppet vid sjukresor med egen bil och, i så fall, när detta kan beräknas ske. Riksdagen behandlade år 1975, i anledning av motioner, frågan om ersättningsnivån vid sjukresor med egen bil. Socialförsäkringsutskottet anförde i sitt av riksdagen godtagna betänkande nr 16 bl.a.: ”Med hänsyn till att det vid sjukresor är fråga om enstaka resor, där det inte finns anledning att i samma utsträckning som vid mera regelbundna resor räkna med de fasta bilkostnaderna, finner utskottet den numera gällande ersättningen för sjukresor med privatbil väl avvägd.” Det finns enligt min mening ingen anledning att ändra på denna av riksdagen godtagna principiella riktlinje. Ersättningsbeloppet har emellertid legat oförändrat sedan år 1975. Jag anser därför att frågan om beloppets storlek bör ses över. En sådan översyn kommer att ske inom socialdepartementet under våren 1979 i anslutning till vissa andra ändringar i sjukreseförordningen.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Eftersom ersättningen för resa med egen bil har varit oförändrad så länge, harallt fler börjat att fråga varför ingen ändring sker. Därför kommer också en översyn att ske, enligt vad som socialministern nu har meddelat, och detta är bra. Hur man än räknar är det ofrånkomligt att det har skett en väsentlig fördyring av bilkostnaderna sedan 1975. Vi vet att många människor tvingas till täta sjukbesök, och när karensbeloppet har tagits bort är återstoden i många fall helt otillräcklig. Här talas om relationerna mellan fasta och rörliga kostnader. Frågan ärom Nr 87 dessa relationer är riktiga. Jag hoppas att när översynen skall ske i vår hänsyn Torsdagen den kommer att tas till dessa synpunkter. 15 februari 1979

Herr talman! Jag hade för avsikt att i dag besvara interpellation 1978/79:137 av Rolf Rämgård, men Rolf Rämgård är förhindrad att motta svaret. Enligt överenskommelse skall jag besvara interpellationen den 5 mars.
Herr talman! Anders Dahlgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att riksdagens beslut om differentierade avgifter på svinproduktion skall kunna genomföras utan onödigt dröjsmål. Enligt riksdagens beslut om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken skall en styrning av animalieproduktionens utbyggnad ske genom att differentierade avgifter tas ut inom fläskoch äggproduktionen när pristryckande överskott föreligger. I propositionen 1977/78:154 om reglering av priserna på jordbruksprodukter behandlades den skiss till ett avgiftssystem för styrning av animalieproduktionens utbyggnad som jordbruksnämnden redovisat. I propositionen uttalades att nämnden borde bedriva arbetet så, att avgift om möjligt kunde börja tas ut den 1 januari 1979. Jordbruksnämnden har infört en differentierad avgift inom äggproduktionen från den 1 januari 1979. Arbetet med detta system fick förtur på grund av det besvärande exportöverskottet på ägg. I vad gäller fläsk har det av olika skäl visat sig svårt att finna ett system som kan fungera effektivt. Exportläget för fläsk har inte heller varit besvärande. Exportavgift togs således ut under andra halvåret 1978 medan exportbidragen var relativt låga. Regeringen anser att det är angeläget att arbetet med att ta fram ett effektivt fungerande system bedrivs skyndsamt, så att ett sådant system kan börja tillämpas vid pristryckande överskott.

Herr talman! Jag tackar för svaret — även om jag tycker att det är oklart och Fredagen den egentligen inte är ett svar på min fråga. Svaret innehöll ingenting om vilka 16 februari 1979 åtgärder jordbruksministern ämnar vidta för att skyndsamt få fram systemet, och det var min fråga. Som jag framhöll redan i interpellationen är det inte en acceptabel situation att så lång tid förflyter mellan riksdagsbeslut och förslag från myndigheten, i detta fall jordbruksnämnden. Om de nya riktlinjerna för jordbrukspolitiken, med satsning på familjelantbruket, skall kunna fullföljas, är det nödvändigt att hindra en fortsatt koncentration av fläskproduktionen till ett fåtal mycket stora enheter. Denna tidsutdräkt förklaras av myndigheten med stora administrativa svårigheter — och det kan så vara. Men det får enligt min mening inte innebära att riksdagens beslut sätts ur spel. Så stora kan rimligen inte svårigheterna vara. Större och mer komplicerade system än detta har sett dagens ljus både i departement och i ämbetsverk. Jag ifrågasätter naturligtvis inte myndighetens vilja och ambition att få fram ett system —jag känner den alltför väl för att göra ett sådant ifrågasättande. Men jag ifrågasätter i vad mån konsumentdelegationens principiella syn på differentierade avgifter har verkat, och även fortsättningsvis verkar, fördröjande på det förslag som låter vänta på sig. I det särskilda yttrandet från konsumentdelegationen angående differentierade produktionsavgifter säger nämligen delegationen följande: ”Liksom vid tidigare tillfällen då differentierad produktionsavgift har varit aktuell vill konsumentdelegationen även nu framhålla att den i princip är avvisande till sådana avgiftssystem, eftersom de i första hand drabbar den effektiva produktionen och därmed får negativa följder för rationaliseringsutvecklingen och konsumentpriserna. Generellt verkande prisändringar bör vara det främsta styrmedlet för produktionen.” Jag menaratt detta är ett märkligt uttalande. Har riksdagen fattat ett beslut, ja, då har även konsumentdelegationen att anpassa sig till riksdagens beslut. Delegationen skall rimligen inte bedriva ett arbete som tar avstånd från riksdagsbeslutet. Då har den illa förstått sin uppgift! Ännu märkligare blir detta yttrande när man vet att regeringen närstående ledamöter är med i konsumentdelegationen, ledamöter som dessutom i egenskap av riksdagsmän har biträtt beslutet om de differentierade avgifterna. Den långa tidsutdräkten, konsumentdelegationens yttrande och att regeringen inte har reagerat på den långa tidsutdräkten har gjort att allt fler börjat undra om regeringen över huvud taget avser att med kraft följa upp detta riksdagsbeslut. Nu har jordbruksministern i dag i denna speciella fråga svarat att regeringen ämnar göra det, och det är bra, men utan annan tidsangivelse än att systemet skall vara färdigt när ett pristryckande överskott finns. Jag tycker inte att det är tillräckligt. Skall riksdagens beslut om jordbrukspolitiken med inriktning på familjejordbruket fullföljas, måste alla de åtgärder vidtas som gör familjejordbruket möjligt. Då får man inte sitta och vänta på förslag eller ett pristryckande överskott. Det är rimligt att de 153 människor som i dag fortsätter att bygga ut sina stora fläskproduktionsanläggningar får veta vad de har att vänta sig i fråga om avgifter. Det är också rimligt att familjejordbrukarna får veta om de kan förvänta sig någon del av denna produktion. Därför är det önskvärt att jordbruksministern förklarar att han ämnar se till att ett förslag föreligger som kan, om så behövs, träda i kraft under detta halvår. Får jag också be jordbruksministern om ett förtydligande av den mening i svaret som lyder: ”Exportavgift togs således ut under andra halvåret 1978 medan exportbidragen var relativt låga.” Vad menas mer exakt med den meningen?
Herr talman! Jag vill bara på nytt erinra om att jordbruksnämnden enligt det senaste riksdagsbeslutet i denna fråga skulle bedriva arbetet så, att en avgift om möjligt skulle kunna tas ut från den 1 januari 1979. Det direktivet har jordbruksnämnden följt och har från det datumet börjat ta ut differentierade avgifter inom äggproduktionen. Eftersom vi f. n. har ett besvärande exportöverskott på ägg har det arbetet prioriterats. När det gäller avgiftssystemet för fläsk har det hittillsvarande dröjsmålet inte varit av sådan art att det enligt min mening kan sägas stå i strid med riksdagsbeslutet.
Herr talman! Får jag då erinra jordbruksministern om att direktiven gällde både fläsk och ägg och att det bara är i det ena avseendet som dessa följts.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat mig om jag är beredd att lämna en utförlig redogörelse för regeringens och ansvariga myndigheters uppfattning i fråga om hälsorisker vid användningen av fenoxisyror. Vidare har Karl Erik Olsson frågat vilka åtgärder regeringen avser vidta med anledning av de för många människor oroande rapporterna om bekämpningsmedels skadlighet. Användningen av fenoxisyror liksom användningen av andra bekämpningsmedel faller inom lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. För att få användas måste ett bekämpningsmedel vara registrerat hos produktkontrollnämnden. Vid sin bedömning av registreringsansökan för ett medel skall nämnden göra en allsidig bedömning av ämnets hälsooch miljöeffek ter. Om nya fakta om ett medels egenskaper kommer fram kan nämnden besluta att dra in registreringen av ett ämne. När det gäller fenoxisyror vill jag särskilt framhålla följande. Inom produktkontrollnämndens kansli pågår f.n. en grundlig genomgång och utvärdering av tillgängligt material rörande fenoxisyrornas hälsooch miljörisker. Bl. a. granskas den i interpellationen nämnda undersökningen rörande läkemedlet klofibrat. Beträffande denna undersökning vill jag nämna att den rör patienter som under lång tid intagit stora mängder av läkemedlet. Resultaten är därför inte utan vidare tillämpbara på förhållandena när det gäller användning av fenoxisyror för bekämpningsändamål. En annan undersökning av betydelse vid bedömningen av fenoxisyrornas effekter är den utredning som presenterades i höstas och som rörde skogsoch sågverksarbetare som hanterat stora mängder fenoxisyror och klorfenoler. Inte heller i detta fall är resultaten direkt tillämpbara på dagens förhållanden, då undersökningen i huvudsak rörde preparat som i dag är förbjudna. För att ytterligare belysa fenoxisyrornas eventuella effekter har nämnden därför tagit initiativ till en undersökning av jordbruksarbetare som i sitt arbete kommit i nära kontakt med fenoxisyror. Undersökningen är en parallell och ett komplement till den nyss nämnda undersökningen, som gjordes i Umeå. Produktkontrollnämnden kommer, när den nämnda utvärderingen är klar, att på nytt pröva frågan om användningen av fenoxisyror. Nämndens ställningstagande förväntas ske under våren 1979, dvs. innan några nya besprutningar är aktuella. Jag vill understryka att regeringen noga följer de undersökningar om effekterna av olika bekämpningsmedel som fortlöpande redovisas. Det bör emellertid vara produktkontrollnämnden som i första hand prövar vilka åtgärder som behöver vidtas som ett resultat av dessa undersökningar.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

Kraven på en effektivisering av jordbruksproduktionen skärptes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Syftet var att öka produktionen per enhet, att möjliggöra en minskning av åkerarealen och antalet sysselsatta inom jordbruket och att därmed möjliggöra en sänkning av priserna på livsmedel, både till producenter och till konsumenter. Efter hand har det kommit allt fler larmrapporter om att bekämpningsmedel är farliga. År 1977 förbjöds fenoxisyran 2,4,5-T, eftersom den hade en förorening, dioxin, som är starkt cancerframkallande. Och hela tiden har man inte kunnat vara helt säker på att inte också själva fenoxisyrorna kunde vara cancerframkallande. Därför var det forskningsresultat som framkom i den WHO-undersökning som jag tagit upp i min interpellation ganska intressant. Den påvisade att läkemedlet klofibrat, som innehåller fenoxisyror, hade cancerframkallande effekt. Nu säger jordbruksministern att dessa resultat inte utan vidare är tillämpbara på förhållandena när det gäller bekämpningsmedel, och det är naturligtvis riktigt. Men jag skulle vilja fråga på vilket sätt man kan säga att resultaten inte är tillämpbara. Hur kan man bedöma mängderna när det gäller de läkemedel som tas in och de preparat som många kanske orädda och ofta slarviga jordbrukare och lantarbetare har fått i sig under hanteringen av preparatet för kanske 10-15 år sedan? I dag tror jag att medvetandet om de här ämnenas skadlighet är ganska utbrett, men när man i början på 1960-talet använde dessa preparat uppfattades de av många jordbrukare och lantarbetare som tämligen oförargliga ämnen som man kunde hantera utan nämnvärd hänsyn till skyddsmedel. En annan fråga som jag tog upp i min interpellation är frågan om den oro som människor känner. Lika väl som när det gällt andra arbetsmiljöproblem är det naturligtvis här angeläget att människor, som får en känsla av oro på grund av att ämnen de kommit i beröring med är farliga, måste få en chans att stilla den oron genom exempelvis läkarundersökningar. Jag vill fråga jordbruksministern om regeringen är beredd — om det visar sig att ytterligare faror är förknippade med fenoxisyror — att erbjuda jordbrukare, lantarbetare och andra människor som har kommit i kontakt med de här preparaten återkommande hälsokontroller. Slutligen vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att man gör nya och utvidgade undersökningar bland de människor jag har nämnt här. Det är synnerligen angeläget att resultat kommer fram före nästa sprutsäsong, såsom jordbruksministern säger i sitt svar.
Herr talman! Det är självklart att hälsokontroll bland människor som kan bedömas ha varit utsatta för särskilda risker bör komma till stånd i samtliga fall där man anser det motiverat. Självfallet måste detta även gälla de nya rön beträffande bekämpningsmedel som kommer fram fortlöpande. När det sedan gäller regeringens allmänna inställning till användningen av kemiska bekämpningsmedel vill jag framhålla att vår strävan självfallet måste vara att minska användningen av dessa medel. Regeringen har därför tagit initiativ för att få till stånd en sådan utveckling. Forskningsmedel satsas bl.a. för att utveckla alternativa metoder, mekaniska och biologiska, och ökade resurser ges till förädling av mot sjukdomar och skadedjur resistenta växtsorter. Jag är medveten om att detta arbete tar tid. Vi kommer därför även i framtiden, åtminstone under en viss tid, att vara beroende av kemiska medel för att upprätthålla en hög produktion i jordoch skogsbruket. Kravet på en hög produktion får emellertid inte innebära att människor och miljö utsätts för oacceptabla risker. Det är därför angeläget att vi även i fortsättningen bedriver en omfattande forskningsoch undersökningsverksamhet när det gäller de kemiska medlens hälsooch miljöeffekter. Utvärderingar av sådana undersökningar måste fortlöpande göras av ansvariga myndigheter. I detta fall är det, som jag tidigare har nämnt, i första hand produktkontrollnämnden som med sin tillgång till expertis och sin breda sammansättning har möjlighet att göra bedömningar i de här frågorna.
Herr talman! Det är glädjande att höra att jordbruksministern har en positiv inställning till de här frågorna och till frågan om forskning beträffande andra brukningsmetoder, som skulle möjliggöra minskad användning av bekämpningsmedel. Det är kanske ändå så att vi på grund av den politik som har förts i det här landet under en 20-årsperiod har blivit mer beroende av kemiska bekämpningsmedel än vi skulle ha kunnat vara. Vi kan alltså inte, precis som jordbruksministern sade, snabbt byta till något annat system. Men vi får ändå inte —där vill jag ta fasta på några ord i jordbruksministerns senaste anförande —- använda preparat som kan anses farliga. Det kan alltså hända att det blir nödvändigt att från samhällets sida vidta åtgärder för att minska eller förbjuda viss användning av kemiska preparat. Det får då en omedelbar inverkan på jordbruksproduktionens volym, och vi har alltså på kort sikt inte möjlighet att kompensera det med andra metoder.

Herr talman! Det är utan tvivel så, som Karl Erik Olsson säger, att det i och för sig står mycket viktiga önskemål mot varandra: å ena sidan önskemålet om en effektiv produktion, å andra sidan önskemålet om ett starkt skydd mot miljöoch hälsorisker. Därvidlag måste självfallet avvägningar göras, och vi prioriterar från regeringens sida starkt önskemålet att skydda människor och miljö för risker.
Herr talman! Ja, vi är tydligen helt överens om att man måste skydda människorna från dessa risker. Men jag tog också upp en annan fråga, nämligen den ekonomiska aspekten för de människor som använder de aktuella preparaten och som har blivit beroende av dem för sin inkomst, dvs. jordbrukarna. På vilket sätt kan man skydda jordbrukarna från det inkomstbortfall som en minskning av användningen av kemiska preparat skulle innebära?
Herr talman! Frågan om prissättningen då det gäller jordbrukets produkter ligger knappast inom ramen för den här interpellationsdebatten. Vi har ett system där jordbruksnämnden efter överläggningar med konsumentdelegationen och företrädare för jordbrukets representanter lägger fram förslag om prissättningen beträffande jordbrukets produkter, och den ordningen får vi självfallet behålla.
Herr talman! Jag kan kanske hålla med om att frågan om prissättningen rörande jordbrukets produkter inte ligger inom ramen för denna debatt. Men naturligtvis finns det ändå ett samband, eftersom samhället också har ett intresse av att göra jordbrukare intresserade av att begränsa giftanvändningen. Man måste ha en uppfattning om utvecklingen på det området, och från den synpunkten hade ett uttalande i detta avseende från jordbruksministern varit välkommet.

Herr talman! Karin Nordlander har frågat statsrådet Hedda Lindahl om hon nu är beredd att ta upp personalproblemen inom hela sjukvårdssektorn och ta initiativ till att tillräckliga utbildningsresurser ställs till förfogande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Hälsooch sjukvården har i detta land byggts ut mycket snabbt under de senaste decennierna. Detta är ett led i den välfärdspolitik som alla politiska partier har varit och är ense om. Samtidigt har utbildningen för berörda personalgrupper byggts ut kraftigt. I själva verket har denna utbyggnad i många fall varit en direkt förutsättning för en fortsatt expansion av vården. Det har ibland gällt att på kort tid utbilda personal för bestämda och ganska avgränsade arbetsuppgifter. Samhället har satsat stora resurser på att steg för steg vidga utbildningskapaciteten inom vårdområdet. För en del personalgrupper kan vi nu se att dessa ansträngningar givit resultat. Inom andra har vi fortfarande sådan brist på personal att utbildningen måste ökas. I årets budgetproposition har jag därför beträffande högskolan förordat att antalet utbildningsvägar inom just vårdområdet bör öka, trots att jag anser det nödvändigt att vara återhållsam med sådana åtgärder när det gäller högskolan i dess helhet. Jag har i budgetpropositionen också redovisat åtgärder som vidtas för att bättre utnyttja den utbildningskapacitet som redan finns tillgänglig. Jag vill i sammanhanget också erinra om att vårdutbildningen inom gymnasieskolan under senare år har byggts ut mycket kraftigt. För budgetåret 1978/79 räknar således regeringen med ytterligare 500 årsplatser på vårdlinjen. Att ge den blivande vårdpersonalen lämplig utbildning är givetvis väl så viktigt som den rent kvantitativa utbyggnaden. Med lämplig utbildning menar jag en utbildning som svarar mot de krav som vården reser. Dessa krav förändras. Den ibland långt drivna specialiseringen har gjort att vårdarbetet har splittrats på många personer. Patienten kan bli osäker på vem som egentligen ansvarar för hans eller hennes vård. Vårdarbetet har också kommit att uppfattas som alltför opersonligt. Dessa förhållanden uppfattar också vårdpersonalen som otillfredsställlande. Det samhällsekonomiska utrymmet för utbyggnad av hälsooch sjukvården är begränsat de närmaste åren, om en balanserad utveckling av vår ekonomi skall kunna uppnås. Detta tvingar fram sjukvårdspolitiska prioriteringar. Vissa områden måste ges förtur. Det gäller långtidssjukvård, den öppna vården och äldreomsorgen. Det har en tid stått klart att vi från delvis nya utgångspunkter bör granska vårdutbildningarna i vad gäller deras uppläggning och innehåll. Vi bör inte göra det utbildning för utbildning utan mer som en samlad prövning. Det var mot denna bakgrund som jag i juni 1977, med stöd av regeringens bemyndigande, tillkallade en utredning, Vård 77. Den har haft i uppgift att se över högskoleutbildningarna inom vårdområdet, framför allt de kortare med i huvudsak kommunalt huvudmannaskap. Beträffande det gymnasiala stadiet arbetar gymnasieutredningen bl.a. med vårdutbildningarna. Vård 77 har på ett års tid arbetat fram ett förslag till ny utbildningsorganisation för de kortare vårdutbildningarna. Bland de mål utredningen föreslår skall gälla för alla vårdutbildningar på denna nivå vill jag här peka på att den studerande skall kunna skaffa sig en helhetsbild av människan. Ett annat mål som Vård 77 sätter upp är att den studerande skall utveckla förmågan att möta människor i svåra situationer. Ytterligare ett mål rör träning i lagarbete och samarbete inom arbetslag och med andra personalgrupper. En annan fråga som jag vill nämna i detta sammanhang är Vård 77:s uppfattning om hur utbildningen i långtidsvård bäst skall organiseras. Vård 77 föreslår att sådan utbildning bör ingå i alla utbildningslinjer inom denna sektor. Som jag har förutskickat i årets budgetproposition kommer jag att föreslå regeringen att under våren lägga fram en proposition för riksdagen på grundval av Vård 77:s förslag och de remissyttranden som har lämnats in till utbildningsdepartementet i december förra året. Regering och riksdag får alltså anledning att behandla denna fråga inom kort. Jag vill här endast säga att jag anser att regeringen har tagit sitt fulla ansvar när det gäller att skyndsamt arbeta fram förslag till en vårdutbildning för 1980-talet, en utbildning som skall passa bättre för den typ av hälsooch sjukvård som vi alla eftersträvar. Det är inte bara staten som har ett utbildningsansvar. Sjukvårdshuvudmännen måste svara för bl.a. fortbildningen av den anställda personalen. En lika viktig uppgift är att stimulera den stora kader utbildad vårdpersonal som inte förvärvsarbetar att återgå till sitt yrke. Inte minst viktigt när det gäller rekryteringsproblemen är givetvis den allmänna arbetsmiljön liksom över huvud sättet att organisera hälsooch sjukvården. Statsrådet Lindahl har i det svar på interpellationer med anledning av händelserna i Malmö vilket hon lämnade här den 12 februari pekat just på att det är viktigt att sjukvårdens inre organisation uppmärksammas.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Interpellationen framställdes ju i anslutning till händelsen på Östra sjukhuset i Malmö, men den berör hela personalsituationen inom sjukvårdssektorn. Utbildning såväl kvantitativt som kvalitativt är en viktig del av personalpolitiken, men lika viktigt är att den utbildade personalen ges möjlighet och finner det meningsfullt att stanna kvar inom sitt yrkesområde. Och här finns det enligt min mening stora brister, som måste elimineras för att vi skall få till stånd en fungerande sjukvård. Statsrådet Hedda Lindahl fastslog i det svar som gavs om problemen inom långtidsvården att svårigheterna till stor del berodde på ”en sedan länge” rådande brist på läkare, sjuksköterskor och annan utbildad personal. Utbildningsministern konstaterar i sitt svar att hälsooch sjukvården i vårt land mycket snabbt byggts ut under de senaste decennierna och att utbildningen för berörda personalgrupper samtidigt byggts ut kraftigt, att denna utbyggnad varit en direkt förutsättning för en fortsatt expansion av vården och att det ibland gällt att på kort tid utbilda personal för bestämda och ganska avgränsade uppgifter. Visst finns det en viss sanning i det konstaterandet, men då man samtidigt tvingats konstatera den oacceptabelt höga personalomsättningen även när det gäller den utbildade sjukhuspersonalen, så borde det ha varit ett varningstecken, ett tecken på att det är fel någonstans. Av exempelvis alla nyutexaminerade undersköterskor slutar 40 96 under första anställningsåret, en stor andel av sjuksköterskorna fortsätter inte inom sitt yrke och de som stannar kvar arbetar i stor utsträckning på deltid. Det är svårt att få fram en exakt statistik, eftersom omsättningen på personalsidan inom sjukvården är så hastig, men 1976 behövde Stockholms läns landsting ungefär 60 000 människor för att upprätthålla hälften så många tjänster som då fanns inom landstingets sjukvård. För att besätta de drygt 6 000 sjukvårdsbiträdestjänsterna nyanställdes ca 8000 personer. Mellan mars 1976 och mars 1977 nyanställdes ca 35 000 personer på heloch deltid inom hela landstingssektorn. Hur många av dem som finns kvar har jag ingen uppgift på, men de siffror som förut redovisats tyder på att större delen inte finns kvar i dag. På Sabbatsbergs sjukhus arbetar i dag fyra heltidsanställda personalrekryterare med att försöka klara dag-för-dag-situationen. Det är ingen bra ordning. I det här sammanhanget kan man inte undgå att nämna de kostnader som detta medför. Varje nyrekrytering beräknas kosta mellan 10 000 och 15 000 kronor, så det rör sig om ganska ansenliga summor — pengar som borde kunna användas på ett bättre sätt och för annat ändamål. Den bristutbildning som man enligt utbildningsministern då har tvingats till har enbart inriktats på den löpande-band-princip som införts även på våra sjukvårdsinrättningar och som jag menar varit en bidragande orsak till den stora personalomsättningen, en löpande-band-princip som personalen sedan länge reagerat emot och som nu börjar ifrågasättas även av de ansvariga. I varje fall hade sjukvårdsministern en personlig mening om detta, då hon framhöll att arbete i vårdlag enligt den lilla gruppens princip innebär betydande fördelar för både personalen och patienterna. Inom personalgruppen lär man känna varandra, och det skulle ge goda möjligheter till ett nära samarbete. Kommunikationerna mellan de anställda skulle bli smidigare, vilket underlättar arbetet. Att arbeta i mindre grupper skulle också medföra att de anställda känner ett särskilt ansvar för ”sina” patienter och en tillfredsställelse över att ällas samlade kunskaper tas till vara. — Så långt statsrådet Lindahl. Ett lagarbete sådant som det som här beskrivs, med nya vårdformer där all personal skall ingå i s.k. vårdlag, kräver en helt annan grundutbildning än den som ges sjukvårdspersonalen i dag. Grundutbildningen i botten borde då vara jämställd med undersköterskeutbildningen. Vänsterpartiet kommunisterna tog i en motion år 1977 upp förslag om en förändrad basutbildning för all vårdpersonal. Vi föreslog då att den begränsade utbildningen till sjukvårdsbiträde skulle avskaffas och ersättas med en grundutbildning, förslagsvis motsvarande den nuvarande vårdlinjen på gymnasiet, och att den grundutbildningen skulle omfatta all personal, alltså även läkarna. Det fanns enligt vår mening ingen anledning att ställa blivande läkare utanför en sådan grundutbildning med nya vårdformer, där all personal skall ingå i vårdlag. Vi vidhåller den uppfattningen. Motionen hamnade i den utredningskvarn som nu utmynnat i Vård 77 som kom 1978 och som sedan varit ute på remiss. Utbildningsministern förutsätter att regeringen under våren kommer att lägga fram en proposition på grundval av Vård 77:s förslag och de remissyttranden som lämnats. Vi skall naturligtvis ta ställning till de förslag som kommer i propositionen. Det är avgörande att utbildningen anpassas till ändrade vårdformer. Jag vill utnyttja tillfället till att anföra några synpunkter på utredningen, eftersom propositionen ännu inte är skriven. Det finns positiva meningar i Vård 77, även om utredningen fått mycket kritik. Utbildningsministern nämnde en del. Den påbörjade utvecklingen att bredda rekryteringen måste fortsätta och förstärkas, liksom man måste fortsätta att följa principen om återkommande utbildning vid en systematiserad varvad utbildning enligt vad vi kallar ett kursklossystem, där grundutbildningen kan bli ett temporärt och individuellt uppehåll för inhämtande av praktiska meriter. Beroende av den tidigare praktikens omfattning och innehåll bör samma förmåner utgå som vid intern utbildning. All vårdutbildning som är förenad med en anställning kvalificerar för lön under Ett konkret krav måste vara att all eftergymnasial utbildning föregås av arbetslivserfarenhet. För detta finns det ingen garanti i det föreliggande förslaget, vilket är en allvarlig brist. Om det är en bestämd uppfattning att alla högre studier skall föregås av en viss tid på arbetsmarknaden, är det lämpligt att börja med de yrkesinriktade högskolelinjerna. Vi anser att det då inte är rimligt att exempelvis en läkare med yrkesutbildning på mellan fem och tio år aldrig arbetat i den egentliga vården. Hur skall en sådan läkare kunna delta och fungera i ett vårdlag? När det i övrigt gäller yrkeserfarenhet kan vi instämma i utredningens uppfattning, att den som arbetat en längre tid inom vården skall kunna tillgodoräkna sig detta. Genom varvad utbildning skulle många vårdutbildningar kunna brytas ner i kortare utbildning, varvad med praktik eller arbete. Ett sådant system skulle öppna utbildningen för alla som skaffat sig erforderlig arbetserfarenhet, och möjligheten till vidareutbildning inom yrket skulle bibehållas oavsett betygspoäng från tidigare utbildning. Vänsterpartiet kommunisterna vill ha bort betygen som urvalsinstrument. Allmän arbetslivserfarenhet och särskild yrkeserfarenhet är en bättre urvalsmetod för att förhindra utslagning och säkra möjligheten till vidare utbildning. Herr talman! Det är bara en sådan utbildning som den som här skissats som kan skapa underlag för ett lagarbete som vi så vackert talar om inom sjukvården. Enda sättet att bryta den hierarkiska strukturen inom sjukvården äratt ge de stora grupperna av sjukvårdspersonal en förbättrad utbildning och ett ökat ansvarstagande. Det skulle innebära att sjuksköterskorna i större utsträckning fick utföra de kvalificerade uppgifter som de har utbildning för. De skulle då bättre räcka till. Och läkarna skulle kanske veta vilka anställda och patienter som de egentligen har högsta ansvaret för. Alla skulle få en arbetsgemenskap där också patienterna var inblandade. Men, statsrådet Wikström, det är bråttom att nu sadla om. Det gäller hela sjukvårdssektorn, men speciellt långvården. Där är det faktiskt kris i dag på personalsidan. Jag vill fråga utbildningsministern om han är beredd att verkligen göra en satsning när det gäller att förbättra sjukvårdsutbildningen i den riktning som jag skissatoch som delvis finns angiven i det förslag Vård 77 lagt fram. Att förbättra utbildningen för vårdpersonalen är ett sätt att vidga arbetsuppgifterna och ansvarsfördelningen, vilket kan medverka till att arbetet ges ett annat innehåll. Men det är naturligtvis inte tillräckligt. Det måste, som här har sagts, till en annan syn på hela hälsooch sjukvårdsorganisationen och en omvärdering i första hand inom långvården. Löner och arbetsmiljöfrågor står i dag i centrum.
Herr talman! Jag delar Karin Nordlanders uppfattning att det är bråttom med detta. Det var därför den utredning som jag tillsatte i juni 1977 fick till uppgift att arbeta synnerligen snabbt. Jag vet knappast någon statlig utredning som haft ett så omfattande uppdrag och fullgjort sina uppgifter inom mindre än ett år. Just i dag har jag fått propositionen i det första utkastet, och under mars månad kommer den att presenteras för riksdagen. Det är alltså ovanligt snabbt marscherat. Och bakgrunden till det är att jag är medveten om, precis som Karin Nordlander, att det är nödvändigt att göra väsentliga förändringar i vårdutbildningarna. Som jag sade i mitt svar är en anledning just det förhållandet att det är viktigt att utbildningarna mera tar sikte på att man skall arbeta i arbetslag och tillsammans med vårdpersonal av olika kategorier. Det är klart att det kommer att kräva en anpassning av utbildningen. Jag vill också, när det gäller kravet på arbetslivserfarenhet, peka på att det är en av grundtankarna i hela den nya högskoleorganisationen. Vi kan alltså tillgodose det kravet bättre än vi tidigare gjort. Det gäller även läkarna, där bakgrunden i dag för en långt större andel än tidigare är arbetslivserfarenhet från vårdsektorn eller från andra områden. Vi har faktiskt fått kritik för att många påbörjar sin läkarutbildning alltför sent. Det är alltså en annan rekrytering i dag än det varit tidigare. Det är bråttom att få fram den här propositionen, och det är naturligtvis viktigt att utbildningen kan läggas om relativt snart. Men om man vill nå snabba resultat är det om möjligt ännu viktigare att försöka påskynda den omläggning av vidareutbildningen som jag vet att man i många landsting sysslar med. Det är viktigt att ta vara på den personal som redan i dag finns ute på vårdinstitutionerna. Där finns väldigt mycket att göra. Även om det inte är statens direkta ansvar, så är det naturligtvis viktigt att vi försöker politiskt påverka de för sjukvården ansvariga att förstärka fortbildningen av dem som i dag är verksamma på vårdområdet.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för den upplysningen. Vi kommer att avvakta propositionen med intresse. Jag vill gärna understryka detta med arbetslivserfarenhet. Det finns i dag trots allt inom sjukvården många anställda bland biträdespersonalen som har många års arbetslivserfarenhet, kanske 15-20 år. Deras kunskaper borde man verkligen ta till vara i dessa sammanhang. När det gäller läkarutbildningen tycker jag att man får ta den här kritiken. Man kan inte räkna på det sättet att just läkare måste man vara hela livet. Läkarna får ju anpassa sig efter övriga yrkesgrupper. Om vi har den här påbyggnadsutbildningen börjar man från början och bygger på sina kunskaper, och man kan stanna där man känner att man hör hemma. Det finns då möjligheter för alla grupper att gå den långa vägen till en läkarutbildning. Jag tror också att det skulle bli väldigt bra läkare, om man gjorde på det sättet.
Herr talman! Låt mig bara tillägga att jag delar Karin Nordlanders uppfattning på denna punkt. Ett exempel på det är att jag ju har föreslagit riksdagen och fått dess godkännande av en ny avkortad läkarutbildning för sjuksköterskor, som nu har startat på Karolinska institutet. De rapporter jag fått därifrån tyder på att den avkortade tiden väl kompenseras av den arbetslivserfarenhet som sjuksköterskorna har.

Herr talman! Bertil Måbrink har i sin interpellation ställt följande frågor: 1. Vad har Sverige gjort för att förmå USA att ta sitt ansvar för de följder av landets aggression mot Indokina som bl.a. tagit sig uttryck i flyktingströmmarna inom och från regionen? 2. Vad har Sverige gjort för att förmå andra länder att ta emot latinamerikanska flyktingar? 3. Hur påverkar beslutet att ta emot ”båtflyktingar” möjligheterna att öka kvoten för latinamerikanska flyktingar? 4. Vilken beredskap finns för att rent praktiskt ta emot ”båtflyktingarna” i det svenska samhället? Jag är ense med Bertil Måbrink om att Vietnam drabbats hårt av det långvariga kriget i Indokina. Den materiella förstörelsen var enorm. Därtill kommer de sociala och ekonomiska problem som följt i krigets spår. Under senare år har naturkatastrofer inträffat som bidragit till att göra försörjningsläget synnerligen allvarligt. De förändringar som genomförts av samhällsordningen i södra Vietnam har dessutom uppenbarligen lett till en svår situation för många människor. Förutom dessa faktorer kan man säkert finna även andra förklaringar till att flyktingströmmen från Vietnam ökat mycket kraftigt under det gångna året. Vilka orsakerna än är, står vi emellertid här inför ett stort humanitärt problem med tiotusentals människor i direkt nöd. Länderna i regionen, liksom många andra stater, har gjort stora insatser för att ta emot flyktingarna. Flera länder i regionen anser sig nu inte kunna ta emot 5 fler flyktingar ens för temporär bosättning. FN:s flyktingkommissarie har vädjat till det internationella samfundet att ge dessa människor en fristad. I denna situation har regeringen funnit det riktigt att även Sverige tar emot ett antal av dessa flyktingar. Vi vill inte begränsa vår insats till ekonomiska bidrag till flyktingverksamheten i regionen. Detta är helt i enlighet med Sveriges humanitära traditioner. Det är också en fråga om internationell solidaritet. På Bertil Måbrinks första fråga vill jag svara följande. Regeringen har i olika sammanhang klart uttalat, att det internationella samfundet har en skyldighet att bidra till Vietnams återuppbyggnad och att en särskild förpliktelse åvilar dem som främst bidrog till förödelsen i Vietnam. Frågan om tolkningen av Parisavtalet måste lösas genom förhandlingar mellan Vietnam och USA. I vad gäller flyktingarna från Indokina har USA som bekant sedan 1975 tagit emot en kvarts miljon människor för bosättning i USA. Bertil Måbrink tar vidare upp frågan om de latinamerikanska flyktingarna. Sverige har i Förenta nationerna i flera år aktivt verkat för att så många länder som möjligt skall ta emot flyktingar från Latinamerika. Vi söker också på olika sätt underlätta för de latinamerikanska flyktingarna att bosätta sig i andra stater i Latinamerika där de inte förföljs. Sålunda används ungefär hälften av anslaget för humanitärt bistånd i Latinamerika, som under innevarande budgetår uppgår till 26 milj.kr., för stöd åt flyktingarna i Latinamerika. Jag vågar tro att vad Sverige gjort och gör för de förföljda i Latinamerika alltsedan militärkuppen i Chile i någon mån har påverkat andra länder till liknande insatser. I vart fall kan vi konstatera att en lång rad länder förutom Sverige tar emot flyktingar från denna del av världen. Antalet latinamerikanska flyktingar som tagits om hand i Västeuropa och Nordamerika under de senaste fem åren uppgår till flera tiotusental. Erbjudandet att ta emot 250 flyktingar från Sydostasien skall ses som en humanitär åtgärd för att ge hjälp i ett akut läge. Det påverkar inte de åtaganden vi gjort till förmån för latinamerikanska flyktingar. Det är självklart att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen av flyktingsituationen i Latinamerika. Invandrarverket, arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen och skolöverstyrelsen förbereder nu uttagning och mottagande av dessa 250 flyktingar. Kommunoch landstingsförbunden bereds möjlighet att delta i detta arbete. En strävan blir att söka få en så homogen grupp som möjligt, inte minst för att underlätta hemspråksundervisningen. Inledningsvis kommer flyktingarna att tas om hand på sedvanligt sätt i mottagningsförläggningar, där de bl.a. kommer att få erforderlig hälsovård, undervisning i svenska och information om det svenska samhället. Givetvis kan de stora kulturella skillnaderna skapa problem, och vi är medvetna om att det kan bli svårt att få fram hemspråkslärare och tolkar. De berörda myndigheterna och kommunerna är emellertid inställda på att göra sitt bästa för att de som kommer hit skall finna sig till rätta här. Vi saknar anledning tro att vi inte skall kunna ta hand om dem på samma sätt som vi tagit hand om så många andra flyktinggrupper.

Herr talman! Jag vill först tacka utrikesministern för svaren på mina frågor. Det finns i nuläget inget land eller folk som utsatts för så mycken grymhet som just Vietnam. I hundra år har Vietnam ockuperats av främmande trupper. I trettio år stred det för sitt oberoende. När befrielsen uppnåddes i april 1975 var facit av USA:s enorma förbrytelser omätligt i pengar. Sara Lidman har i en artikel i Aftonbladet den 13 januari i år sammanfattat situationen i Vietnam efter befrielsen på följande sätt: ”Och så oerhörda är skadorna i befolkningens kropp och själ att det kommer att ta en mansålder innan de är läkta. Men detta under förutsättning att omvärlden hjälper till att bota de oförrätter som folket vållats. När det gäller marken förslår inte hundra år. Avskogningen av södra Vietnam, den erosion som börjat, och som delvis är skuld till översvämningarna— hur ska denna löpande katastrof hedjas? — — —- Ordet miljömord är exakt — och ändå stumt. Dess innebörd av pågående förstöring undslipper oss; att marken i Vietnam har en efterlämnad krigföring i sig, som fortsätter att kräva liv.” Sara Lidman fortsätter: ”Utom detta så att säga automatiska krig, bedriver USA en aktiv utsvältning mot Vietnam. 1) USA vägrar betala skadestånd. 2) USA bedriver handelsbojkott. 3) USA tillämpar lagar mot Vietnam där landet definieras som ”fienden”.

Herr talman! Jag vill med några siffror om södra delen av Vietnam ytterligare komplettera Sara Lidmans beskrivning. 5 000 byar utplånades. 1,3 miljoner ha åker och 2,5 miljoner ha skog förstördes. Till förstörelsen av åkerjord kommer rubbningarna i den ekologiska balansen genom avlövningen med kemiska medel och genom andra former av miljökrig. Efter kriget fanns det i södra Vietnam 4 miljoner flyktingar, 870 000 föräldralösa barn, 3 miljoner arbetslösa, 300 000 prostituerade, 500 000 narkomaner, I miljon smittade av veneriska sjukdomar och 2 miljoner tbesmittade. Till detta skall också läggas de ständigt återkommande översvämningskatastroferna samt efter befrielsen torkan och insektsangreppen, som har ett direkt samband med USA:s ödeläggelse av landet. Jag har gjort den här redovisningen av flera skäl. För det första finns nu en klar vilja att försöka skyla över USA:s fruktansvärda brott mot Vietnam, och för det andra har jag gjort redovisningen med anledning av båtflyktingarna. I västvärldens massmedia förmedlas i dag hetsartiklar mot Vietnam. De nyheter om Vietnam som USA väljer väljs också här. Vietnams egna nyhetsinformationer accepteras inte, trots att de nyheter som Vietnam lämnade under hela försvarskriget mot USA visade sig vara helt korrekta, medan USA:s nyheter under denna tid visade sig vara inte bara bristfälliga utan direkt falska. USA är tydligen fast beslutet att försöka rättfärdiga sitt brottsliga verk mot Vietnam. USA vill rättfärdiga sitt svek mot Parisavtalets artikel 21 om skadestånd. USA skall tydligen straffa detta lilla asiatiska folk för dess fräckhet att besegra en av världens mäktigaste krigsmaskiner. I Parisavtalets artikel 21 förpliktar sig USA uttryckligen att bidra till att läka krigets sår och att hjälpa till att återuppbygga Vietnam och hela Indokina. USA har alltså inte betalat någonting av detta. Med tanke på den fruktansvärda situationen i Vietnam och den senaste händelsen, dvs. att Kina angripit Vietnam, borde det vara varje lands plikt att av USA kräva att det påbörjar avbetalningen efter sina våldsdåd. Utrikesministern säger att Parisavtalets artikel 21, dvs. spörsmålet om skadeståndet, är en tolkningsfråga, som skall avgöras av USA och Vietnam. Jag förstår inte riktigt vad utrikesministern menar med detta. Det är en klar förpliktelse som USA har påtagit sig. Det finns också ett uttryckligt löfte av den amerikanske presidenten att ställa 3,25 miljarder dollar plus 1,5 miljarder för livsmedel till förfogande och detta utan några politiska villkor. Jag vill fråga utrikesministern om den svenska regeringen är tveksam om innebörden i artikel 21, och jag vill också fråga när den svenska regeringen tänker ta upp USA:s skadeståndsskyldighet i FN. Jag skall ytterligare gå tillbaka till den förtalskampanj som USA och andra västländer bedriver mot Vietnam. Den har handlat om gigantiska koncentrationsläger, madame Binhs försvinnande, att Vietnam vill lägga under sig Laos och Kampuchea, att Vietnam invaderade Kampuchea, osv. Alla dessa imperialisternas rövarhistorier har visat sig direkt lögnaktiga. Men detta har massmedia inte bemödat sig om att slå upp i några större artiklar. Det faktiska förhållandet är att Vietnam inte har avrättat och inte torterat någon. Inte heller har någon spärrats in utan att först ha fått möjlighet till en rättvis rättegång. Detta trots att tusen och åter tusen krigsförbrytare tillfångatogs i södra Vietnam efter befrielsen. Vad har då Vietnams ansvariga myndigheter gjort med alla dessa stora och små förbrytare? De värsta förbrytarna har naturligtvis satts i fängelse. Andra befinner sig i omskolningsläger. Tusentals andra befinner sig i frihet. De prostituerade och narkotikaskadade är föremål för rehabilitering. Vi kan ju jämföra detta med vad som hände en del krigsförbrytare under andra världskriget och medlöpare till Hitler i olika länder som exempelvis Norge. Trots detta vill jag inte utesluta att övertramp kan ha förekommit. Men detta har i så fall skett utanför myndigheternas kontroll. Det är inte heller så förvånansvärt med tanke på de fruktansvärda plågor dessa medlöpare åsamkat stora delar av befolkningen. Denna höga vietnamesiska moral och respekt för mänskliga frioch rättigheter utgör naturligtvis en fara för den brutalitet som imperialisterna tillämpar runt om i världen. Vad är det då för vietnameser som i båtlaster lämnar södra Vietnam? Vi vet att en stor del av dem är förmögna, utrustade med guldtackor och tusentals amerikanska dollar. Jag vill påstå att majoriteten av dessa är överlöpare, sådana som ställde upp för Thieuregimen och USA. Det är städernas medelklass. Många fick löfte av amerikanarna att de skulle ställa upp för dem. Men så blev inte fallet. Det var i första hand överklassen och högutbildade som fick den amerikanska hjälpen. Jag vill också säga att alla båtflyktingar naturligtvis inte är överlöpare. Det finns givetvis flyktingar som inte orkar med de svåra förhållandena i Vietnam. Jag tror också att den kinesiska befolkningen har det besvärligt av olika anledningar. Vad jag vill säga är att båtflyktingarna inte har utsatts för politisk förföljelse. Däremot är jag överens med utrikesministern om att de ekonomiska och sociala förändringarna har inverkat. Huvudansvaret bär USA. Hade exempelvis det utlovade biståndet enligt Parisavtalet betalats, hade också en del av båtflyktingarna stannat kvar i sitt land. Med detta hävdar jag att det är USA och Frankrike som skall ta emot båtflyktingarna. De påtryckningar som USA, Västtyskland och Frankrike har utövat mot Sverige för att vi skall vara med och ta ansvar för deras brott borde ha tillbakavisats från svensk sida. Den svenske statsministerns besök hos president Carter borde ha resulterat i detta krav i stället för att vi skall tillfredsställa Carter med att ta emot 250 båtflyktingar. Detta borde också ha gällt krigsskadeståndet. Sveriges agerande borde ha stannat vid att förmedla ett väl tilltaget humanitärt bistånd till båtflyktingarna. Utrikesministern säger i sitt svar, att vi står inför ett stort humanitärt problem med tiotusentals människor i direkt nöd samt att erbjudandet att ta emot 250 flyktingar från Sydostasien skall ses som en humanitär åtgärd för att ge hjälp i ett akut läge. Enligt utrikesministern skall det inte heller påverka de åtaganden vi gjort till förmån för latinamerikanska flyktingar. Jag vill påstå att vi gör de här 250 enskilda människorna en stor otjänst genom att ta hit dem till Sverige. Här finns mig veterligt tidigare inga landsmän till dessa 250 flyktingar. De kommer vidare att utsättas för en enorm kulturchock. Många är buddhister och får det svårt att utöva sin religion. I jämförelse med situationen i nästan hela Latinamerika framstår båtflyktingarnas situation — trots allt — i en något bättre dager. Om de stannat kvar i Vietnam, hade de inte riskerat mord, tortyr och politisk förföljelse. Tusentals människor i Latinamerika däremot befinner sig i en direkt livshotande situation. Visst, Hans Blix, påverkar de 250 båtflyktingarna situationen för de livshotade latinamerikanerna — kanhända inte den nuvarande kvoten men möjligheten att öka densamma. Det är märkligt att den folkpartistiska regeringen inte lyssnat på en av de mest kunniga i flyktingfrågor i det här landet, nämligen invandrarverkets chef. Han har dels varnat för att ta emot båtflyktingarna, dels påvisat det stora antal livshotade latinamerikaner som vi omedelbart borde ge en fristad i Sverige. Vi besitter i vårt land en stor kunskap när det gäller att ta om hand latinamerikanska flyktingar, och det finns dessutom redan nu ett stort antal sådana i Sverige, som kan hjälpa till att ta hand om nya flyktingar från detta område. Nu har den svenska regeringen tyvärr fattat ett beslut om att ta emot 250 flyktingar från Sydostasien. Jag vill då fråga: Hur kan Sverige försäkra sig om att vi inte får hit krigsförbrytarna och överlöparna? Till sist, herr talman, vill jag föra in en ny fråga, som jag hoppas att utrikesministern vill svara på. Jag är medveten om att jag ställer frågan först nu och att den inte fanns med i min interpellation, men jag vill ändå framföra den. Med anledning av att Vietnam än en gång blivit angripet, denna gång av Kina, vilket innebär en ytterligare svår belastning för det vietnamesiska folkets försörjningsläge, vill jag fråga om den svenska regeringen är beredd att ytterligare öka biståndsinsatserna till Vietnam.

Herr talman! Bertil Måbrink har här lämnat en bra redogörelse för orsakerna till den uppkomna situationen med båtflyktingarna. Jag skulle dock — med utgångspunkt i mitt besök i Vietnam i oktober 1978 — vilja göra några kompletteringar. Förutom att USA förödde jord, människor och kultur i Vietnam under många år genom historiens värsta angreppskrig, finns det också andra orsaker till båtflyktingströmmen, orsaker som inte är beroende av Vietnam. Här vill jag ge den kinesiska utrikespolitiken en stor del i skulden. Vid den tiden då jag var i Vietnam hade Hoafolkets flykt till Kina avslutats och båtflyktingströmmen just påbörjats. Orsaken till att detta Hoafolk flyr är en kinesisk hotoch förtalskampanj. Jag vill inte påstå att alla flyktingar är kineser, men en stor del är det, bl.a. de 250 som skall väljas ut för att ”få” komma till Sverige. Hoafolket bor i Vietnam, vars befolkning innehåller många minoritetsgrupper. Den största av dessa är Hoafolket. De har kinesiskt ursprung men är nu till övervägande delen vietnamesiska medborgare. De arbetar och lever i Vietnam och har så gjort i flera generationer. Många av Hoa har önskan om att få resa till Kina och hälsa på släktingar, men detta har omöjliggjorts av den kinesiska ledningen. Däremot har Kinas ledning bedrivit en kampanj för att få dessa människor att flytta ”hem” till Kina. Kampanjens syfte har inte varit att få hem hela den till över 1 miljon personer uppgående gruppen av Hoa utan endast varit ett verktyg i den kinesiska taktiken att skapa oro i Vietnam. Ungefär 160 000 Hoa har lämnat Vietnam och begett sig till Kina. En del av dessa hade utlovats att de skulle få fara vidare till kapitalistiska länder. Den gruppen utgjordes i huvudsak av handelsmän, som inte ansåg sig kunna göra de affärer som de önskade efter Vietnams befrielse från USA. Kampanjen förlöpte på flera sätt. Den kanske effektivaste metoden var den s.k. viskningskampanjen. Den gick så till att agenter från Kina spred falska eller illasinnade rykten till Hoafolket genom viskningar utanför dörrar och fönsterluckor. Nu skall vi komma ihåg att en dörr eller en fönsterlucka i Vietnam inte på något vis stänger ute ljud. Den är ofta bara någon sorts avskärmning. I den här viskningskampanjen användes grova hotelser. Ett av de hot som agenterna använde var att Hoamänniskor kommer att kastas i koncentrationsläger och att deras ägodelar kommer att tas ifrån dem. Men det kanske allvarligaste — och i dag framstående som det mest frapperande — hotet var att Kina och Sovjet kommer att föra krig om Vietnam och då är det bäst att vara ”hemma”. Detta ”hot” var känt även i diplomatiska kretsar, så det var inte bara vad vietnameser och de representanter för Hoafolket som jag talade med sade. Ytterligare argument i den här kampanjen för att skapa oro var bl.a. att Hoafolket är förrädare enligt de kinesiska agenterna. Det skulle innebära att när kinesiska soldater angrep Vietnam, skulle de också mörda detta Hoafolk bara för att de ansåg att Hoa var förrädare mot Kina. Omvänt sade man att i ett krig kommer vietnamesiska soldater att döda Hoafolket, därför att de betraktar dem som kineser och därför som förrädare. När den stora strömmen av Hoafolk från Vietnam pågick ville Vietnam också ha förhandlingar om dessa människors vidare öden. Förhandlingar kom till stånd men avbröts — ajournerades — av kineserna den 26 september 1978. Då hade deras kampanj nått det avsedda resultatet, så då fanns det inte längre något behov av att över huvud taget ta emot fler Hoamänniskor, och därför stoppades dessa av kineserna vid gränsövergångarna. När jag hade samtal med representanter för Hoafolket bedyrade dessa att det från Vietnams sida inte fanns några hot eller någon diskriminering riktad mot Hoa. De levde i stället på samma sätt som övriga människor i Vietnam, och de flesta av dem i södern. Före befrielsen 1975 var livet svårt för Hoa. Deras barn hade exempelvis inte möjlighet att gå i skolan, bl.a. på grund av höga avgifter. Nu är alla deras barn i skolan utan att det kostar något. Det är först nu som de människorna har fått ett människovärde, och de har därför naturligtvis ingen anledning att ge sig av. Men det var hotelsekampanjen som fick en del människor att bli tvehågsna och ge sig av. Hanois förre borgmästare påstod också vid samtal som jag hade med honom att den här kampanjen hade bedrivits av s.k. Kuomintangagenter i söder som deltog i kampanjen mot Hoa. Kuomintang var det parti som leddes av Chiang Kai-shek och stod som motståndare till den kinesiska revolutionen 1948 och som fördrevs till nuvarande Taiwan. Det visar sig att den kinesiska ledningen inte ens drar sig för att gå i komplott med dessa reaktionära gamla fiender för att uppnå sina expansionistiska syften. Båtflyktingströmmen och Hoafolkets flykt är alltså ett led i den kinesiska invasionstaktiken. Den invasion som Kina nu gör i Vietnam påstår kineserna skall ge vietnameserna en läxa. Kina har inte någon som helst internationell eller annan rätt att sätta sig till doms över ett annat land och dess folk. Det kinesiska angreppet på Vietnam är ett resultat av den maoistiska teorin om de tre världarna, alltså en fråga om att Kina vill ta världsherraväldet. Angreppskriget mot Vietnam är alltså ingen isolerad företeelse, utan eu allvarligt hot mot världsfreden. Det är med detta Kina som USA har ingått avtal om att öppna diplomatiska förbindelser. Det är också i den här situationen som svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kampuchea gått ut med en fredsappell och som de ”fyra demokratiska riksdagspartierna” — vänsterpartiet kommunisterna, socialdemokraterna, centern och folkpartiet — ansluter sig till. Moderaterna har av naturliga skäl ställt sig utanför. De vill i stället förse Kina med Viggen. Appellen utmynnar i följande sats: "Vi kräver nu att Kina omedelbart drar tillbaka sina trupper från Vietnam. Folken i Vietnam, Laos och Kambodja behöver bygga upp sina länder efter ett 30 års förödande krig. De måste äntligen få fred.” Herr talman! Jag vill ansluta mig till Bertil Måbrinks fråga: Ämnar regeringen öka biståndet till Vietnam med anledning av det ännu mer ökade behovet i dag?

Herr talman! Får jag svara först på den fråga som ställdes sist, huruvida regeringen avser att öka biståndet till Vietnam. Regeringen har lagt fram en proposition som föreslår att 400 milj.kr. skall utgå i bistånd till Vietnam under nästa budgetår. Vietnam är det största enskilda mottagarlandet för svenskt bilateralt bistånd. Vi menar att Vietnam har haft en mycket svår försörjningssituation, och vi har under det gångna året försökt bidra till att underlätta det läge som rått framför allt i Sydvietnam på grund av naturkatastroferna. Vi tror att det anslag vi föreslagit, 400 milj.kr., behövs för att fortsätta de projekt vi har i gång, t.ex. det stora Bai Bang-projektet vars uppbyggnad fortsätter också nu när kriget rasar mot Kina. Vi behöver också resurser för att fullborda de två stora sjukhus som byggs, det ena i Uong Bi och det andra, ett barnsjukhus, i Hanoi. Därutöver behöver vi medel till en igångkörningsperiod för Bai Bang och för hjälp med livsmedel. Det har från en del håll väckts förslag om att vi skulle dra in eller minska biståndet till Vietnam. Vi är principiellt negativt inställda till att använda vårt bistånd som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Det är fattiga människor vi vill nå, inte regeringarna. Regeringarna måste användas som vår kanal till de fattiga människorna, för det är dem vi vill nå. Även om vi uttalat kritik mot Vietnam för dess intervention i Cambodja på samma sätt som vi uttalat kritik mot Kina för dess angrepp på Vietnam, vill vi inte att det bistånd som skall utgå till fattiga människor i Vietnam skall drabbas av den anledningen. Vi har inte skäl att öka biståndet till Vietnam. Vi har föreslagit en siffra i propositionen som var väl kalkylerad, och den står vi för. Låt mig sedan gå över till det som var Bertil Måbrinks egentliga fråga, vilken även Tommy Franzén tog upp. Bertil Måbrink talade om orsakerna till flyktingströmmen från Vietnam, om de tiotusentals människor — främst av kinesisk härkomst — som ger sig iväg, ibland i små farkoster med risk för det egna livet, och som till slut hamnar i länder i Sydostasien — Malaysia, Hongkong osv. Bertil Måbrink ville lägga hela skulden på USA:s krigföring i Vietnam. Jag tror det ändå är klokt att se på de olika skäl som finns, och jag tyckte inte heller att Bertil Måbrink förnekade att det fanns andra orsaker. Den amerikanska krigföringen i Vietnam var brutal, det håller jag gärna med Bertil Måbrink om. Jag har i åratal själv sysslat med att försöka få fram nya internationella regler för att hindra de metoder som var så förödande i Vietnam. Vad särskilt beträffar frågan om det som kallas ekologisk krigföring kan jag berätta att det lyckades oss vid Genévekonferensen under krigets dagar att nå enighet om en ny bestämmelse som förbjuder stater att föra krig på sådant sätt att långvariga, omfattande och svåra miljöskador inträffar. Detta är alltså en regel vid sidan av den särskilda konvention som träffades vid nedrustningskonferensen om miljökrigföring. Jag tror det på många håll finns insikt om att man måste ålägga sig restriktioner vid krig för att inte så omfattande skador skall inträffa som skett i Vietnam. Från svensk sida har vi alltså varit mycket aktiva för att åstadkomma denna nya regel som vi naturligtvis också hoppas kommer att tillämpas. Kriget är en väsentlig orsak till det svåra läget i Sydvietnam, det är riktigt. Men Bertil Måbrink talar om att .USA, enligt Parisavtalet, skulle betala krigsskadestånd och att det inte finns några tolkningssvårigheter i avtalet. Jag har inte heller svårt att läsa de bestämmelser som står i Parisavtalet. Det är inte där svårigheten ligger utan, som jag säger i mitt interpellationssvar, svårigheten beror på att det finns en konflikt mellan USA och Vietnam om tillämpningen av Parisavtalet. Amerikanarna hävdar att Parisavtalet inte längre är giltigt därför att Vietnam skall ha brutit mot det, bl.a. genom anfallet på Saigon i slutet av kriget. Påstående står alltså mot påstående: Skyldigheten för USA att uppfylla sin del av avtalet, vilket vietnameserna inte anser att de gjort, och amerikanarnas åsikter att vietnameserna inte har uppfyllt sin del av avtalet. Det är det jag menar med att parterna måste klara ut sin egen tolkning av vad man har skyldighet att utföra enligt avtalet. När vi nu har talat om kriget som en av orsakerna till den svåra försörjningssituationen i Vietnam och till flyktingströmmen måste vi också peka på de stora naturkatastrofer som drabbat Sydvietnam under senare år och som har lett till att försörjningsläget blivit så svårt. Kanske Bertil Måbrink också såg Staffan Hildebrands intervju med prins Sihanouk i TV i går, där han sade att det huvudsakligen är magen som det är fråga om — de har svårt att klara sig, att livnära sig. Naturkatastroferna har spelat en stor roll. Men till det kommer säkerligen också den sociala och politiska omvandling som skett i Sydvietnam. Försörjningssituationen har varit svår under många år. De ekologiska resultaten har också funnits under många år. Men det var först i våras, 1978, som flyktingströmmen kom i gång på verkligt allvar. Den sammanföll med de nationaliseringar av affärsverksamhet som gjordes från vietnamesisk sida, då mängder av små affärsidkare inte längre kunde se sin utkomst i den verksamheten. Detta måste också ses som en av anledningarna till den stora flyktingströmmen. Bertil Måbrink säger att det främst är USA som borde ta emot flyktingarna. Vi kan konstatera att statistiken visar att USA har uttalat beredskap att ta emot det största antalet flyktingar, ca 50 000. Frankrike tar f. n. emot omkring 1000 flyktingar i månaden. Canada har tagit emot ungefär 5 000. Norge tar emot långt fler än vi. Vi har uttalat beredskap att ta emot ca 250. Jag kan försäkra Bertil Måbrink att detta åtagande från regeringens sida på intet sätt kommer att medföra svårigheter för vårt mottagande av latinamerikanska flyktingar. Det har i pressen förekommit uppgifter, som är totalt felaktiga, om att Sverige skulle vara det enda land som tar emot latinamerikanska flyktingar. Det förhåller sig inte alls på det sättet. Övriga europeiska stater, Canada, USA och Mexico har tagit emot tiotusentals latinamerikanska flyktingar. Sverige har tagit emot ungefär 8 000. Vid våra kontakter med FN:s flyktingkommissarie har det klart framgått att det inte är speciellt svårt att placera latinamerikanska flyktingar i Västeuropa. Det är inte heller svårt att göra det i Sverige. Vi kommer att fortsätta att ta emot sådana flyktingar. Bertil Måbrink sade att den folkpartistiska regeringen borde ha lyssnat på invandrarverkets chef, som uttalat skepsis mot att vi skulle ta emot båtflyktingar. Jag kan försäkra att vi alltid lyssnar på Kjell Öberg, men därmed är inte sagt att vi alltid är ense med honom. Man kunde, av vad Kjell Öberg sade, få intrycket att Sverige borde specialisera sig på någon särskild sort av flyktingar, någon grupp flyktingar som det var lätt för oss att ta emot många av. Litet av samma betraktelsesätt fanns i Bertil Måbrinks uttalande. Jag håller inte med om detta. Vi kan inte specialisera oss på att ta emot någon särskild sorts människor. Vi måste i vår flyktingpolitik utgå ifrån att hjälpa där nöden är som störst. Jag tror inte att någon kan ha undgått kunskapen och insikten om att nöden bland båtflyktingarna och flyktingarna i Indokina är oerhört stor. Jag kan också på det bestämdaste dementera att vi skulle ha utsatts för påtryckningar från andra stater att ta emot flyktingar från Indokina. Den enda påtryckning som den svenska regeringen har känt har varit anblicken av människor i nöd. Den anblicken har vi delat med det övriga svenska folket. Det är den som har förmått oss att uttala beredvillighet att också ta emot en del flyktingar från den regionen. Bertil Måbrink säger att vi gör dessa flyktingar en otjänst genom att ta emot dem i Sverige. Kulturchocken skulle bli svår, när de kommer hit. Jag tror att den oron är helt oberättigad. Det gäller flyktingar som sitter i bräckliga farkoster eller är packade som sardiner i stora fartyg under brännande sol och med dåliga hygieniska förhållanden. Skulle deras val mellan att vara kvar i den situationen och att utsättas för en kulturchock i Sverige vara svårt? Jag tror inte det, och jag tror inte att Bertil Måbrink på allvar kan mena det. Faktum är också att alla länder som har tagit emot flyktingar från den här regionen — det har mest varit fråga om folk av kinesisk härkomst — funnit att deras anpassning har gått utomordentligt lätt. Inte heller befarar vi att få hit några överlöpare. Här sker en noggrann uttagning genom svenska myndigheter och i samarbete med flyktingkommissarien. Jag tror inte att vi skall få några krigsförbrytare bland dem som vi av humanitära skäl tar emot i Sverige.

Herr talman! Jag gratulerar Hans Blix, som kan garantera att det bland de 250 båtflyktingarna inte kommer med några överlöpare. Utrikesministern talade vid flera tillfällen om Sydvietnam —-jag vet inte om han sade fel. Södra delen av Vietnam menar väl utrikesministern? Utrikesministern sade vidare att tolkningen av en fråga för förhandlingar mellan USA och Vietnam skulle haka upp sig på norra Vietnams angrepp på Saigon. Det är ju det amerikanska uttrycket som utrikesministern här använder! Har norra Vietnam angripit Saigon? Det var befrielserörelsen, FNL, i dåvarande Sydvietnam som befriade också den södra delen av Vietnam, möjligtvis med hjälp av dåvarande Nordvietnam. Det är en sak att amerikanarna ser detta på det sätt som utrikesministern angav. Men jag frågar: Hur ser svenska regeringen på det? Den frågan har jag inte fått något svar på. Är det enligt den svenska regeringen och utrikesministern klart att USA har påtagit sig ett krigsskadestånd och att detta också skall betalas? Den frågan önskar jag ett mera konkret svar på. Det är intressant att konstatera att Hans Blix medger — och där är vi tydligen överens — att de s.k. båtflyktingarna inte utsatts för tortyr, politiska mord, förföljelse, osv. Det är inte det det handlar om, utan det handlar enligt Sihanouk om magen. Det har jag också sagt i mitt första inlägg: Vietnam befinner sig i en svår försörjningssituation. Båtfolket kommer från medelklassen, som tidigare levde mycket bra och som bl.a. bedrev handel med amerikanska varor. Detta omöjliggjordes efter befrielsen. Men bland dem finns också krigsförbrytare och överlöpare —- det kan man inte komma ifrån. Om de hade stannat kvar i Vietnam hade deras situation trots allt varit bättre än den nu är på båtarna. Med tanke på den situation som tusentals latinamerikaner befinner sig i borde Sveriges humanitära insatser även fortsättningsvis inriktas på dem. Vi hade då kunnat öka kvoten för dem. Hans Blix vet mycket väl att den kvot vi har för latinamerikaner inte är tillräcklig. Jag vet att Hans Blix besitter kunskaper om att det är tusen och åter tusen andra som vi borde göra en insats för — låt vara att vi inte kan göra det för alla. Det är människor som befinner sig i en livshotande situation, som befinner sig på flykt undan fascisternas militär, polis och hemliga polis. Hade det då inte varit vettigare att öka insatserna för Latinamerika än att nu klampa in med en ny grupp? Om det är magen det handlar om — vilket jag vill understryka; de problemen finns, för man lever knappt i Vietnam — hade det då inte varit bättre att öka katastrofbiståndet till Vietnam? Jag vet att Sverige är ett av de länder som gjort de största insatserna när det gäller Vietnam. Det vill jag skriva under på — det är så. Men hade det inte trots allt varit bättre om vi hade gjort ytterligare en insats på det humanitära området, alltså en direkt insats till Vietnam för att lindra det dåliga försörjningsläget? På så vis hade kanske flyktingfrågan inte varit aktuell. Jag hävdar fortfarande att det är USA som bär hela skulden till situationen med flyktingarna, till situationen i Vietnam. Därmed är det också nödvändigt att kräva — och det är den uppgiften som också den svenska regeringen har — att i alla möjliga sammanhang initiativ tas för att påminna USA om detta. När det gäller FN vill jag fråga: Tänker regeringen så fort det är möjligt ta upp frågan i FN för att förmå FN och så många av FN-staterna som möjligt att också delta i denna press mot USA?

Herr talman! Jag tycker det är bra att utrikesministern i alla fall har deklarerat att regeringen inte har för avsikt att falla till föga för de moderata hetsningarna och därigenom använda biståndet som någon påtryckning mot Vietnam. Men det var en annan sak som jag fäste mig vid i utrikesministerns senaste anförande, och det var när han tog upp frågan om ”anfallet mot Saigon”. Ja, det här ”anfallet mot Saigon” var inget annat än att det vietnamesiska folket drev ut USA-imperialisterna, inkräktarna, ur sitt land och störtade dess marionettregim, Thieuregimen. Det var en regim som var mer än avskydd och hatad av det vietnamesiska folket. Det vietnamesiska folket, herr utrikesminister, har inte accepterat kolonialisternas och imperialisternas uppdelning av Vietnam. Man har hela tiden sett sig som ett och samma folk tillhörande ett och samma land. Jag tror att det finns skäl att i det sammanhanget också ta upp vad Le Xuan Dong, som är ledamot av den vietnamesiska fredskommitténs arbetsutskott, sade till mig när jag besökte honom i oktober 1978. Han berättade då att de kinesiska strävandena beträffande Vietnam hade varit på tapeten även före 1978. Han sade att ända sedan mitten av 1960-talet har dessa strävanden varit påtagliga. År 1965 skulle Deng Xiaoping, i sin förra karriär i den kinesiska ledningen, ha uppmanat vietnameserna att inte ta hjälp från Sovjet utan bara förlita sig på Kina. fr.o.m. 1966-1967 kan också konstateras att det varit väldigt svårt att få vapen transporterade genom Kina, vapen från Sovjet som skulle hjälpa det vietnamesiska folket att kasta ut inkräktarna. Jag tror att det finns skäl att citera Khac Vien, berömd vietnamesisk kulturpersonlighet och f. d. ansvarig för utgivningen av tidskriften Vietnam Courrier och i övrigt väl involverad i den vietnamesiska ledningen. Han nämnde bl.a. följande vid sitt Stockholmsbesök: ”Efter det att Nixon kom till makten i Washington och efter det att man hade bytt ut den politiska ledningen i Kina genom den s k kulturrevolutionen så kunde man se ett samband mellan de två regeringarnas politik i syfte att förhindra att Sydvietnam befriades. USA har intresse av att driva Kina till kontrarevolutionärt agerande för att själva slippa göra det. Vare sig det gäller Vietnam, Kuba eller befrielserörelserna söker amerikanarna driva kineserna framför sig som en spjutspets.” Naturligtvis är det under sådana här förhållanden självklart att det uppstår ytterligare svårigheter för de vietnamesiska människorna och i hög grad för de kineser som bor i Vietnam och att de därav så att säga känner sig tvingade att lämna landet. ”Den kinesiska regeringen motsatte sig under mer än ett tiotal år Sydvietnams befrielse — —-. Ungefär samtidigt som Kissinger kom till Peking 1971, sa Mao Tse Tung till vår premiärminister Pham Van Dong: Om ni har en kvast som är för kort ska ni inte försöka sopa rent alltför långt bort. Vår kvast var inte tillräckligt lång för att sopa rent i Taiwan. Pham Van Dongs svar blev: Vår kvast är lång nog! Efter det att Nixon i februari 1972 besökt Peking, började USA:s B 52-or bomba norra Vietnam. Under hela året pågick bombningarna och samtidigt ökade påtryckningarna från Kina att inte befria södern. Som ni vet gav vi inte efter för påtryckningarna.

Han berättade att den 21 april, alltså en dag efter det att de kinesiska ledarna hade kommit till Hanoi och nio dagar före befrielsen, underhandlade Thieu med Kina om hjälp för att stödja Saigonjuntan. Detta, herr utrikesminister, är nog så flagranta exempel på den redan då expansionistiska kinesiska politiken i Sydostasien.

Herr talman! Bertil Måbrink och Tommy Franzén från vpk har naturligtvis lätt för att försöka att pressa in ett komplicerat skeende i sitt eget ideologiska mönster. Det passar dem bäst, och det är kanske nödvändigt för dem att se en enda orsak till allt ont som sker: de pekar på USA. De pekar också på amerikanskt erkännande av Kina som orsak till det kinesiska angreppet på Vietnam. Jag vill dock erinra om att andra länder, inkl. Sovjetunionen och Sverige, har erkänt Peking mycket långt tillbaka, och att blott det amerikanska erkännandet inte kan vara någon tillfredsställande förklaring till den angreppshandling som vi från svensk sida kritiserar. Inte heller är Vietnamkriget en uttömmande förklaring till den situation som råder i södra Vietnam —- eller Sydvietnam. Vi talar ju, Bertil Måbrink, även om Sydsverige, och jag tror att Bertil Måbrink förstår vad jag menar då och att jag inte behöver säga södra Sverige. Verkligheten är alltså betydligt mer komplicerad. Kriget har förvisso sin del, men vi kan inte lägga hela skulden för båtflyktingarnas utfart på kriget. Vi måste också peka på det försörjningsläge som uppstått genom naturkatastrofer och genom de sociala och politiska omvandlingar som skett. Låt mig komma med en ytterligare kommentar till Parisavtalet. Bertil Måbrink pekar på artiklar i avtalet som talar om skyldighet för USA art hjälpa till ekonomiskt att läka krigets sår. Det är alldeles riktigt att sådana artiklar finns, men om jag minns rätt finns det inte preciserat några siffror i avtalet, utan de finns i unilaterala, ensidiga, brev från amerikansk sida. Men det finns också andra förpliktelser i detta avtal som ålades Vietnam. Och från amerikansk sida har man hävdat att Vietnam — då Nordvietnam — bröt emot dessa åtaganden och att amerikanarna därför å sin sida inte var skyldiga att uppfylla de åtaganden som åvilar USA. Jag pekade här på angreppet på Saigon. Bertil Måbrink försökte göra gällande att det var uteslutande FNL-styrkor som befriade Saigon, men så var inte fallet. Det var också nordvietnamesiska divisioner som deltog i Sydvietnam. Jag ser nu att vi är ense härvidlag, men detta ansågs från amerikansk sida vara ett brott mot avtalet. Jag har inte tagit ställning till en tolkning av avtalet. Jag har bara sagt att det får åvila parterna USA och Vietnam att diskutera om giltigheten av olika delar av avtalet. Låt mig slutligen försäkra Bertil Måbrink att de 250 båtflyktingar som vi av, tycker jag, självklart humanitära skäl bör ta emot i Sverige inte kommer att påverka våra möjligheter att ta emot latinamerikanska flyktingar. Vi kommer under den närmaste tiden att följa utvecklingen i Latinamerika och vara beredda att ta emot alla som kan komma hit och som befinner sig i livsfara. Till sist beträffande risken för att vi skulle få hit vad Bertil Måbrink kallar överlöpare: Vi kan naturligtvis aldrig någonsin vid något mottagande av flyktingar — från vilket område det än gäller — vara hundraprocentigt säkra på att inte få hit några provokatörer e. d. Men jag kan försäkra att den granskning som sker genom uttagningsgrupperna kommer att vara lika noggrann och effektiv vad gäller flyktingar från Sydostasien som när det gäller flyktingar från något annat område. Vi kan ju inte avstå från att hjälpa människor i ohygglig nöd och inte låta dem komma hit bara därför att det kan finnas en risk för att det bland dem kan smyga sig in personer som inte gjort sig förtjänta av en sådan behandling. Vi kommer alltså att vara lika försiktiga när det gäller Sydostasien som när det gäller andra områden.

Herr talman! Det är en väldig skillnad uttrycksmässigt att säga Sydsverige eller Sydvietnam. Sydvietnam förknippades ju med den fruktansvärda brutaliteten. Thieuregimens område hette faktiskt Sydvietnam. Det var detta jag reagerade mot, men låt oss inte tvista om det. Utrikesministern säger att vi inte kan säga nej till människor som befinner sig i en ohygglig nöd. Vi är överens om det. Men i Latinamerika — jag återkommer till detta — är det ju inte bara en ohygglig nöd för tusen och åter tusen människor, utan där är det också en brutal politisk förföljelse av tusen och åter tusen människor. Det är den jämförelsen jag gör med båtflykting arna. Detta hade inte hänt dem om de varit kvar i Vietnam. Jag noterar nu att utrikesministern säger att vi skall hjälpa alla från Latinamerika som vi kan hjälpa. Men i dag har vi faktiskt en kvot som vi inte går utöver. Då tolkar jag uttalandet på det sättet att vi i fortsättningen skall försöka göra ännu mer för de tusentals latinamerikanerna. Det finns ett uttalande i utrikesministerns svar, som jag glömde att ta uppi mitt första inlägg. Utrikesministern säger i svaret att Sverige på olika sätt söker underlätta för de latinamerikanska flyktingarna att bosätta sig i andra stater i Latinamerika där de inte förföljs. Jag kanske är litet okunnig, men jag frågar: Vad är det för länder i Latinamerika förutom Cuba och Jamaica? Är det dessa båda länder utrikesministern syftar på? Jag kan inte finna att det förekommer någon mänsklighet i de övriga latinamerikanska staterna. Överallt i Latinamerika bedriver regimerna förföljelse. Sedan skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till utrikesministern, även om det kanske leder till att vi får en ny debatt. Utrikesministern säger att Vietnam har invaderat Kampuchea och att Sverige har protesterat mot det. Jag vill fråga utrikesministern vad han bygger det bestämda påståendet på.
Herr talman! Innan jag tar upp vad utrikesministern nu senast sade vill jag återknyta något till den ursprungliga frågan, nämligen frågan om båtflyktingarna. Som jag nämnde i ett tidigare anförande hade båtflykten påbörjats redan när jag var i Vietnam i oktober 1978. Bland dessa båtflyktingar fanns Hoakineser. När jag var i Vietnam fick jag klart för mig att det inte var billigt att få en plats på dessa fiskebåtar av olika slag. Det kostade mellan 1000 och 2000 US-dollar att få följa med båtarna. Dollarn är nu inte den gångbara valutan i Vietnam, utan den måste köpas på en svart marknad. En arbetarlön eller tjänstemannalön i Vietnam uppgår till 56 dong i månaden. För denna månadslön får man på den svarta marknaden möjligen 2 dollar. Det står då ganska klart vad det är för människor som är båtflyktingar. Det är människor som på ett eller annat sätt sugit ut andra vietnameser eller begått brott, t.ex. tjuveri. Eller också har de deltagit i den relativt omfattande narkotikahandel som fanns vid tidpunkten för befrielsen år 1975 och som man naturligtvis inte lyckades få bukt med på en gång. Det är ifrån sådana affärer som dessa människor fått de dollar, det guld eller de juveler som de betalar sina båtplatser med. Jag övergår sedan till vad utrikesministern sade om det diplomatiska erkännandet. Naturligtvis är det inte de diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kina i sig som är orsaken till vår kritik. Men med Deng Xiaopings resa i USA har det skapats avtal för en teknologisk utveckling i Kina. Sådan hjälp har Kina fått också från Japan. Detta blir oroväckande om man tänker på vad den kinesiska utrikespolitikens teser om de tre världarna innebär. Det stämmer bra överens med Kinas handlande i Indokina i dag. Le Xuan Dong har gjort en kortfattad tolkning av innebörden i Kinas utrikespolitiska doktriner. Den första tesen: Trogna supermakter. Här kan Kinas närmande till USA och dess imperialistiska ledning stå som ett exempel. Kineserna hoppas alltså på en konflikt mellan USA och Sovjet och att därigenom ett tredje världskrig skulle försvaga dessa stater, medan Kina skulle kunna hålla sig utanför och därefter växa upp som den enda stormakten. Den andra tesen: Utvecklandet av förbindelserna med de kapitalistiska länderna. Där är Japan, europeiska länder med kapitalistiska system och USA intressenter. Här skall Kina skapa allianser för en teknologisk utveckling. Exempel på detta är försöken att åstadkomma avtal i fråga om Viggen, avtal med Japan eller de olika avtalen med amerikanska företag. Den tredje tesen: Kina placerar sig självt i tredje världen och vill vara dess ledare. Det visar sig genom de olika åtgärder man försökt vidta för att skaffa bundsförvanter, exempelvis på det sätt man stödde Pol Pot-regimen i Kampuchea. Utifrån dessa hegemonisträvanden arbetar den kinesiska ledningen, och här är ett starkt Vietnam ett hinder för Kinas utrikespolitik. Allra helst gäller detta om ett indokinesiskt nära samarbete kommer till stånd mellan Laos, Kampuchea och Vietnam. När jag var i Vietnam hade jag också överläggningar med representanter för diplomatiska kåren. Dessa gjorde tre bedömningar av varför det finns underlag för en konflikt mellan Kina och Vietnam och Kampuchea som Kinas bundsförvant. 2. Vietnams orientering åt Sovjet och Vietnams teknologiska utveckling. 3. Vidareutvecklingen av förbindelserna mellan folken i Vietnam, Laos och Kampuchea. Allt detta står i motsats till den kinesiska utrikespolitiken och dess expansionistiska strävanden. Jag tror att man från svensk sida och från världsopinionens sida måste ha klart för sig att det båtflyktingsproblem vi nu har är ett led i Kinas taktik att oroa i Vietnam. Det är err led i Kinas angrepp mot Vietnam.

Herr talman! Bara några ytterligare kommentarer. Av Bertil Måbrinks och Tommy Franzéns anföranden skulle man kunna få intrycket att det bara är småtjuvar och överlöpare som nu flyr från Vietnam. Jag vill då påpeka att ungefär 175 000 vietnameser flydde från Vietnam strax efter kriget. Man får väl utgå ifrån att de som i vietnamesiska ögon då var mest belastade försvann och räddades av de amerikanska bundsförvanterna. Man kan väl också utgå ifrån att efter befrielsen av södra Vietnam många personer togs om hand för omskolning eller för bestraffning för den verksamhet som de hade bedrivit under Thieuregimens tid. De siffror vi nu har att röra oss med för båtflyktingarnas del är uppemot 100 000. Ytterligare 160 000 har flytt till Kina. Jag tycker att det ligger något ganska obehagligt i insinuationen att den övervägande delen av dessa 260 000 skulle vara överlöpare och småtjuvar. Man har svårt att undgå misstanken att våra vänners från vpk hjärtan bara klappar för flyktingar undan högerregimer och att de till varje pris vill diskreditera folk som flyr undan andra regimer. Jag anser att vi endast kan utgå från ett humanitärt betraktelsesätt, som ser med samma ögon på folk på flykt undan den ena eller den andra regimen, undan det ena eller det andra slaget av nöd; det är deras nöd som skall vara avgörande för vår flyktingpolitik och för vår humanitära insats. Sedan ställdes en fråga om huruvida vi påverkar andra latinamerikanska stater att ta emot flyktingar. Jag tror inte att jag uttryckte det riktigt så. Vad jag menade var att vi ger bidrag för omhändertagande av flyktingar i Latinamerika, och det gäller framför allt omhändertagande i Costa Rica. Jag vet inte om det finns något annat exempel på detta. Det är emellertid ganska stora summor och: dem kan vi lätt redovisa. Tommy Franzén frågade mig vilka bevis vi hade för den vietnamesiska invasionen i Kampuchea. Ja, jag är inte ens säker på att man från vietnamesiskt håll bestrider att man har trupper inne i Kampuchea. I varje fall är det inte någon hemlighet någonstans i världen ati ett mycket stort antal vietnamesiska divisioner befinner sig i Kampuchea.

Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten och detta skall bli mitt sista inlägg. Jag vill bara protestera en aning emot utrikesministerns tjyvnyp. Jag har inte påstått att det är småtjuvar och överlöpare som lämnar Vietnam. Hans Blix måste faktiskt ha lyssnat mycket dåligt på vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag har inte sagt att alla är överlöpare, men jag har sagt att en stor del av dem är det. Om vi skall lita på pressen har det faktiskt funnits uppgifter om att regeringen har sagt att vi noggrant skall försöka se till att vi inte får hit överlöpare. Då är vi väl överens om att det också finns överlöpare. Jag säger då att det finns en stor del av dem. Alla är naturligtvis inte överlöpare. Det finns naturligtvis bland båtflyktingarna många som inte orkar med de svåra förhållandena i Vietnam. Jag tror också att den kinesiska befolkningen har det besvärligt. Det är vad jag har sagt, och därmed har jag inte något mer att säga i denna debatt.

Herr talman! Jag vill börja med att göra ett tillrättaläggande. Det var inte jag som frågade utrikesministern beträffande ”invasionen” i Kampuchea. Det var Bertil Måbrink. Jag vill först ta upp detta med att vi enligt Hans Blix skulle ha sagt att det bara är överlöpare och småtjuvar som lämnar Vietnam. Nej, det har vi inte sagt. Då har faktiskt utrikesministern lyssnat dåligt, eller kanske utrikesministern inte har velat lyssna riktigt till vad vi har sagt. Som exempel tog jag upp att det kostade 1 000 ä 2 000 dollar att vara med ombord på flyktingbåtarna. Jag talade också om hur man i dag skulle kunna få fram denna summa i Vietnam. Jag är inte så säker på att det skulle räcka till med att vara småtjuv för att få fram dessa pengar, åtminstone inte enligt de erfarenheter jag har fått från Ho Chi Minhs stad, f. d. Saigon. Vi har sagt att det måste vara människor som har stor förmögenhet som skall kunna bereda sig plats på dessa båtar. En vietnames, om han inte äter eller har några omkostnader på en hel månad, skulle på vanlig lön kunna växla till sig ungefär 2 dollar. Men det fordras mellan 500 och 1 000 gånger så mycket för en båtplats. Med anledning av Hans Blix senaste inlägg skulle jag vilja göra några kommentarer beträffande utvandringen från Vietnam. Jag hade också överläggningar med den vietnamesiska ledningen som sade: Vi vill upprätta förbindelser som gör det möjligt för människor att utvandra från Vietnam. Helt naturligt. Man sade: Vi är inte intresserade av att ha kvar människor som står som absoluta motståndare till vår socialistiska uppbyggnad av landet. Många av dessa arbetar på ett sätt som är oförenligt med uppbyggandet av en demokratisk stat. Man är inte intresserad av att tvinga dem kvar. Man vill göra sådana överenskommelser att människor som inte vill acceptera den demokratiska uppbyggnad som nu pågår i Vietnam skall kunna flytta ut. Problemet är att man har svårt att få dessa kontakter. Jag vill återge ett citat om vad de amerikanska kväkarnas hjälporganisation American Friends Service Committee, förkortat AFSC, har sagt. En av deras ledamöter, John MacCauliff, har i somras besökt Vietnam. Han har avgivit en rapport som återges i den utmärkta tidningen Vietnam Nu, nr 3-4 1978: ”Det är sålunda inte en fråga om att människor lämnar Vietnam utan hur. Ett organiserat och rättvist utvandringssystem till USA måste ersätta den farliga och kaotiska båtflykten. Det finns många tecken på att Vietnam skulle samarbeta: — ända sedan krigsslutet har flygplan avgått med människor för återförening med familjemedlemmar som lever i länder som Vietnam har normala förbindelser med;

Vietnameserna har klart för sig att det finns människor som inte vill leva i Vietnam. Den vietnamesiska ledningen är alltså beredd att göra allt för att komma till klarhet med detta och låta de människor som är motståndare till Vietnam och dess utveckling lämna landet. Detta ligger inte i linje med utrikesministerns påstående att vpk:s hjärtan bara klappar för flyktingar från högerregimer. Här är det naturligtvis en fråga om hur man lämnar ett land, precis som MacCauliff har sagt.

Herr talman! Alf Lövenborg har i interpellation till statsministern frågat om regeringen är beredd att erkänna den nya regeringen i Kampuchea som den enda lagliga samt vidta åtgärder för att uppta diplomatiska förbindelser med densamma. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Svensk praxis är att erkänna stater och inte regeringar. Dåvarande kungadömet Cambodja erkändes av Sverige som en självständig stat 1955. Diplomatiska förbindelser upprättades 1961, först genom sidoackreditering av sändebudet i Bangkok, senare genom ackreditering av sändebudet i Peking. Efter ett avbrott 1970-1975 under Lon Nol-regimen, med vilken vi inte hade några kontakter, återupptogs diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Cambodja den 15 april 1975. Det svenska sändebudet i Peking, ambassadören Björk, ackrediterades ånyo hos Cambodjas dåvarande statschef, prins Sihanouk. Förbindelserna fortsatte då republiken Demokratiska Kampuchea upprättades våren 1976. Ambassadör Björk besökte Cambodja såväl i början av 1976 som i början av 1978. I fråga om upptagandet av förbindelser med andra regeringar utgår vi på svensk sida i första hand från huruvida vederbörande regering har effektiv kontroll över landets territorium och har en viss stabilitet. Den nya regering som upprättats i Phnom Penh efter den vietnamesiska interventionen i början av januari har inte effektiv kontroll över det cambodjanska territoriet. Strider pågår fortfarande mellan å ena sidan frontens och Vietnams styrkor, å andra sidan Pol Pot-regimens styrkor. Endast ett fåtal stater har erkänt den nya regeringen i Cambodja. Denna har inte accepterats som företrädare för Cambodja i internationella organisationer. FN:s säkerhetsråd beslöt i januari att låta Pol Pot-regeringens representant, prins Sihanouk, framträda i rådet, som sedan med 13 röster mot 2 tog avstånd från den vietnamesiska interventionen. I början av februari erkände vidare de alliansfria staternas möte i Maputo Pol Pot-regeringens delegation under ledning av förre premiärministern Penn Nouth som företrädare för Cambodja. Svenska regeringen har f. n. ingen avsikt att uppta förbindelser med den nya regimen i Cambodja. Det finns för dagen inte heller något praktiskt behov av sådana förbindelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Frågan var om regeringen är beredd att erkänna den nya regeringen i Kampuchea som den enda lagliga och vidta åtgärder i enlighet därmed. I svaret sägs att svensk praxis innebär att man erkänner stater och inte regeringar. I olika länder finns det olika principer när det gäller erkännandefrågor, det är klart. Jag har naturligtvis att utgå från de principer som gäller här. Alltså: Sverige har erkänt den stat som nu heter Kampuchea. Detta gäller även i fortsättningen. Så långt är det klart. Men sedan dyker frågetecknen upp. I svaret heter det att efter ett uppehåll ackrediterades det svenska sändebudet i Peking ånyo hos prins Sihanouk och att förbindelserna fortsatte därefter. Skulle det innebära att Sverige ännu har sina förbindelser med den störtade Pol Pot-klicken — en av de mest avskyvärda förtryckarregimer som har sett dagens ljus, en regim som kommer att gå till historien som förrädare mot sitt folks nationella intressen, en regim som sålde revolutionens frukter för att behaga ledningen i Peking, vilken nu är i färd med att kasta världen in i ett nytt storkrig? Svarets senare delar är, tycker jag, en uppvisning i politisk feghet och falsk neutralitet. Bakom de välputsade diplomatiska formuleringarna döljer sig samma undfallenhet och kryperi som tidigare har satt svarta fläckar på svensk utrikespolitik. Utrikesministern, dvs. regeringen, säger att man f. n. inte har avsikter att uppta förbindelser med den nya regeringen i Phnom Penh. Motiveringen skulle vara att den inte har effektiv kontroll över sitt lands territorium. Detta är inte sant. Realiteten är att Pol Pot-regimen är effektivt bortsopad. Det kan ju tyckas sensationellt att befrielsen av Kampuchea gick så snabbt, men det finns bara en förklaring, nämligen den som lögnmakare i Sverige och på annat håll med all kraft vänder sig emot: att Pol Pot-regimen genom sitt förtryck, genom sin groteska misshandel av det egna folket, var så bankrutt på förtroende att den inte längre hade någon plattform kvar att stå på. Massdeserteringar gjordes från de egna trupperna. Civilbefolkningen vände sig i vrede mot denna reaktionära regim när upprorssignalen kom. I dag står denna störtade regim avslöjad som förrädare mot sitt folks nationella intressen, ja, som massmördare av stora mått.

Under över 40 år av rapporter, från de antijudiska pogromerna i nazi-Tyskland i november 1938, har jag aldrig hört mer fasansfulla och på fakta grundade fördömanden av en regerings folkmordspolitik gentemot sitt eget folk och etniska minoriteter.” Jag skall inte ägna mera tid åt beskrivningar av den störtade Pol Potregimens barbariska politik. Det står klart att den genom sitt handlande underminerade allt förtroende den eventuellt haft och att förklaringen till dess fall inte behöver sökas i falska påståenden om en vietnamesisk ockupation. Sverige har ingen avsikt att uppta diplomatiska förbindelser med den nya, demokratiska regimen, heter det, och utrikesministern kryper bakom påståendet att regimen inte har effektiv kontroll över sitt territorium. Sverige borde, enligt min och arbetarpartiet kommunisternas mening, handla tvärtom. Som ett uttryck för svensk solidaritet med de demokratiska krafter som nu är i färd med att på alla nivåer återställa mänskliga rättigheter borde Sverige de facto erkänna den nya regeringen och uppta förbindelser med densamma. Detta skulle också innebära ett underkännande av den kinesiska historieskrivning som har tagit utvecklingen i Kampuchea som en förevändning för att, som det heter, bestraffa Vietnam. Är det det man är rädd för? Är det tanken på de utvecklade förbindelserna med Kina och det planerade kinesiska statsbesöket som gör att man inte vill vidta åtgärder som skulle utmana krigsmakarna i Peking? Det som nu sker är ohyggligt. Kina har tagit Kampuchea som en utgångspunkt för ett rövarkrig, vars yttersta syfte är att vinna kontroll över Vietnam, Laos och Kampuchea. Varken i Vietnam eller i Kampuchea ville folken sätta på sig den tvångströja de erbjöds av maoisterna i Peking. För detta skall de alltså nu bestraffas. Nu är Vietnams folk återigen utsatt för en grym och blodig stormaktsinvasion. Ledarna i Peking handlar efter sant hitleristiskt mönster. Visst kommer vi ihåg talet om bestraffningsaktioner. Så började andra världskriget. Det talet har också alltid använts av imperialisterna som motivering för att slå under sig främmande länder och folk. Ingen med hjärnkontoret i någorlunda gott skick kan tro på den kinesiska statsledningens groteska anklagelser att Vietnam framprovocerade kriget genom ständiga anfall och provokationer över gränsen mot sin stora granne. Det ohyggliga som nu sker, när Vietnams folk återigen tvingas försvara sitt land, vittnar om att den kinesiska statsledningen behärskas av en stormaktschauvinism och förbrytarmentalitet som sätter världsfreden i fara. Kina tog vid där USA slutade. Herr talman! Det är mot denna bakgrund angeläget att vi snabbt vidtar åtgärder för att markera vår mening och vårt stöd för de indokinesiska folken i Vietnam, Laos och Kampuchea. Jag anser att vi, som en bestämd meningsyttring, bör bryta allt samröre med Pol Pot-klicken och upprätta förbindelser med den demokratiska nya Regeringen bör också vidta bestämda åtgärder för att kraftigt öka det materiella stödet till Vietnam. Regeringen bör vidare säga ett bestämt nej till det planerade kinesiska statsbesöket. Statsbesök är i princip nyttiga och nödvändiga, men i den här situationen finns det ingen anledning att ta emot en representant för en regering som har satt i gång ett nytt brutalt rövarkrig i Indokina, som hatar freden och som tänker komma hit inte för att främja fred och avspänning utan för att propagera för sin krigspolitik.

Herr talman! Frågan om vidmakthållande eller upprättande av diplomatiska förbindelser är inte någonting som har att göra med huruvida man ser positivt eller negativt på en regim. Vi upprätthåller diplomatiska förbindelser med regeringar som utövar kontroll i andra länder, men därmed finns ingenting sagt om våra åsikter om dessa regeringar. Den svenska regeringen hade diplomatiska förbindelser med Pol Potregimen helt enkelt därför att den utövade en effektiv kontroll i Cambodja — kanske man skulle tillägga att den utövade en blott alltför effektiv kontroll över Cambodja. Jag har inga som helst dubier om att den utövade en fruktansvärt brutal regim, och det är väl egentligen alla ense om. De diplomatiska förbindelser vi har haft med den har inte med den saken att göra utan bara med det faktum att den utövade kontroll över landet. Den 3 december förra året bildades en befrielsefront i Cambodja. Redan i januari intervenerade vietnamesiska styrkor, och de befinner sig nu i större delen av landet. Utvecklingen säger väl redan i sig själv att Pol Pot-regimens kastande över ända inte var uteslutande ett verk av den befrielsefront som hade bildats kort tid dessförinnan. Den vietnamesiska interventionen var av avgörande betydelse. Vi har inte upptagit diplomatiska förbindelser med den nya regim som har installerat sig i Phnom Penh, eftersom den ännu inte har effektiv kontroll över Cambodja och kanske inte heller får det; det vet vi ingenting om. Men skulle den en dag få det, så får vi ta ställning till frågan om diplomatiska förbindelser med den. Härmed är emellertid inte sagt att vi fortsätter några förbindelser med Pol Pot-regimen, som nu utövar motståndsverksamhet inom Cambodja och som förmodligen därvidlag stöder sig på en ganska stark nationalistisk känsla i landet. Som jag sade i mitt interpellationssvar har vi inte några praktiska behov av förbindelser med den, och vi har alltså inte heller några förbindelser. När Alf Lövenborg begär vad han kallar ett erkännande och att vi skall ta upp förbindelser, vill jag emellertid peka på att det faktiskt är nästan bara öststater som har erkänt den nya regimen. Alldeles nyligen ägde det rum ett möte med alliansfria stater i Maputo i Mogambique, och den överväldigande delen av dessa alliansfria stater ville inte inbjuda representanter för den nya regimen. Det är alltså inte på något sätt så, att Sverige här ensamt rider spärr mot någon ström, utan vi intar precis samma hållning till den regim som har installerat sig i Phnom Penh som den övervägande delen av världens stater. De har inte bedömt den såsom ägande effektiv kontroll över Cambodja, och det är därför den inte får diplomatiska förbindelser.

Herr talman! Utrikesministern upprepar den lögn som kablas ut över världen, som används av maoisterna i Peking, som sprids i imperialistiskt styrda massmedia, nämligen att den omvälvning som skedde i Kampuchea är en frukt av vietnamesisk intervention. Från vietnamesisk sida har man mycket bestämt tillbakavisat alla dessa påståenden. Jag tycker inte att de har någonting att göra i den här debatten. Det är klart att jag här är tvungen att gå något utanför ramen för den interpellation som jag ursprungligen har framställt, och det har utrikesministern förståelse för. Det har hänt stora och uppskakande saker som utgör en direkt koppling till den fråga jag ställde. Att det hittills bara är ”öststaterna” som har erkänt den nya regimen i Kampuchea tycker jag är ett ganska dåligt argument för att vi inte skulle göra det. När det gäller diplomatiska förbindelser hänvisar man till mycket formalistiska resonemang. Jag tycker också att den praxis som utrikesministern stödjer sig på, nämligen att Kampucheas regering inte har kontroll över sitt territorium, är felaktig. Vi stödjer oss naturligtvis på olika källor, och i botten torde också finnas en olikartad grundsyn. Det vore motiverat att visa politisk ryggrad, att ta konkreta initiativ, som i sin förlängning skulle vara en kraftfull protest mot den kinesiska statsledningens brottsliga politik. Jag anser att den princip som utrikesministern talar om inte förhindrar ett erkännande, och där skiljer sig alltså våra åsikter. Förmodligen kommer vi inte längre just nu, men jag skulle ändå vilja fråga: Om det efter en tid visar sig att den nuvarande regimen sitter kvar tack vare folkets förtroende, som jag är övertygad om att den kommer att göra, vad gör regeringen då? Tar det månader eller år innan man kan samla sig till ett beslut? Jag vill också få ett förtydligande om man har brutit alla förbindelser med Pol Pot-klicken. Till sist: Om man inom en snar framtid anser det befogat att upprätta diplomatiska förbindelser med regimen i Phnom Penh, på vilket sätt kommer det att ske? Jag kan svårligen tänka mig att det i fortsättningen kan skötas från Peking.
Herr talman! Jag vill gärna upprepa vad jag har sagt förut, nämligen att diplomatiska förbindelser är icke ett uttryck för vänskapliga förhållanden. Om vi skulle etablera diplomatiska förbindelser bara med regimer som vi gillar, vare sig de befinner sig i motståndseller kontrollsituation, skulle vårt kontaktnät i världen kanske se annorlunda ut än det gör i dag. Men vi följer samma praxis som de flesta länder i världen, nämligen att man har kontakt med dem som har förmåga att tala för landet i fråga, dvs. de som har effektiv kontroll. Vi har naturligtvis olika åsikter, Alf Lövenborg och jag, om vem som har effektiv kontroll i Cambodja. Jag vill erinra om att när Lon Nol-regimen tog makten var det rätt många stater som etablerade diplomatiska förbindelser med den. Vi väntade då en tid på svensk sida för att se om dess kontroll verkligen var effektiv och stabil. Allteftersom vi väntade fann vi att stabiliteten blev sämre och sämre. Vi kom därför aldrig någonsin att ha diplomatiska förbindelser med Lon Nolregimen. I dag intar vi samma ståndpunkt till den regim som har satt sig i Phnom Penh. Vi väntar för att se om den verkligen får effektiv kontroll och stöd från folket. Vi får se hur det går — det kanske går likadant för den regimen som för Lon Nol-regimen. Det får framtiden utvisa. Vi följer den fullständigt konsekventa svenska praxisen att ha diplomatiska förbindelser med dem som har effektiv kontroll och som har förmåga att tala och handla för landet. Vilken ambassadör som någon gång blir ackrediterad får vi se den dagen, frågan är i varje fall inte överhängande.
Herr talman! Jag vill bara beklaga den passiva hållning regeringen visar i det sammanhang vi här har berört. Det är visserligen bra att regeringen har uttryckt sitt avståndstagande när det gäller Kinas angreppskrig, som ju också finns med i bilden, men det vore bättre med konkreta åtgärder. Jag tycker att det vore befogat att man som protest sade nej till det kinesiska statsbesöket, vilket utrikesministern inte går in på, att man ökade det materiella stödet till Vietnam och att man som en meningsyttring upprättade diplomatiska förbindelser med Kampucheas nya regering. Sverige är en neutral stat, men neutralitet betyder inte passivitet. Vårt land har tidigare gått före med gott exempel — jag tänker exempelvis på det kraftfulla avståndstagandet från USA:s rövarkrig mot Vietnam, som ledde till protester från USA men som hjälpte det folk som då kämpade mot inkräktarna. Jag tänker också på det relativt tidiga erkännandet av den vietnamesiska regeringen. Sverige har anledning att gå före med gott exempel, och det finns ett utmärkt tillfälle till det i den kritiska situation som världen nu befinner sig i.

Herr talman! Per Stjernström har frågat mig om jag avser att ge dispenser från skoterförbudet för åretruntboende människor i fjällbyar nära förbudsområde. Enligt terrängkörningslagen får dispens ges när det föreligger särskilda skäl, t.ex. i fråga om körning i räddningstjänst eller i viss näringsutövning. Vid riksdagsbehandlingen av denna lagregel förelåg motioner där det anförs att dispens bör medges generöst till den bofasta befolkningen. Enligt jordbruksutskottet förutsätter dispensverksamheten en i många fall svår och grannlaga intresseavvägning mellan å ena sidan skyddsintressena och å andra sidan allmänhetens önskemål att få bedriva yrkeseller fritidsbetonade aktiviteter under så fria former som möjligt. Utskottet ansåg sig kunna förutsätta att synpunkterna i motionerna kommer att beaktas i skälig utsträckning vid denna avvägning. Terrängkörningsförordningen av den 15 juni 1978 upptar generella dispenser, bl.a. för dem som är fast bosatta inom förbudsområdena. Med stöd av förordningen har berörda länsstyrelser också föreskrivit ytterligare undantag. Så t.ex. har skoterkörning tillåtits efter vissa leder inom förbudsområdena. Många ortsbor som bor i närheten av förbudsområdena anser emellertid att de bör få färdas helt fritt inom förbudsområdena. Flera besvärsskrivelser är som en följd härav under regeringens prövning. Vid prövningen av dessa besvärsärenden kommer naturligtvis att iakttas vad som har uttalats under riksdagsbehandlingen av terrängkörningslagstiftningen.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

Men utskottet ansåg då, precis som jordbruksministern också säger i sitt svar, att de synpunkter som framfördes i motionerna skulle komma att beaktas i skälig utsträckning vid länsstyrelsernas avvägning. Nu säger jordbruksministern att när besvärsärendena skall prövas kommer regeringen naturligtvis att iaktta vad som har uttalats under riksdagsbehandlingen av terrängkörningslagstift 39 ningen. Det är ett positivt besked, och det är ett besked om att man från regeringens sida också tänker uppträda generöst mot de människor som bor i fjällbyarna. Vi behöver en sådan här lagstiftning, vi behöver restriktioner mot snöskoteråkandet i fjällvärlden, men jag är helt förvissad om att ingen hade tänkt att dessa skulle tillkomma för att ortsborna i fjällbyarna, som är vana att vistas i och umgås med naturen, skulle stoppas i sitt invanda sätt att leva. Jag kan av detta svar utläsa att så inte heller kommer att bli fallet. Det är ett mycket bra besked, eftersom länsstyrelserna nu arbetar med att utfärda dispensregler. Jag förutsätter att detta besked innebär att länstyrelserna kommer att vara generösa i dispensgivningen när det gäller just denna kategori människor. Om så inte blir fallet skulle de människor som året runt bor och vistas i fjällbyarna få sämre möjligheter än t.ex. fritidshusägare som har stugor inom förbudsområdet. Jag tycker därför att detta är ett bra besked, och jag vill gärna understryka att det behövs en lagstiftning som reglerar skoteråkandet. Samtidigt inrättas skoterleder i fjällen, vilket är mycket bra. På det sättet kan man kanalisera skotertrafiken. Nu klagar emellertid länsstyrelserna över att man har för små resurser för att snabbt kunna bygga lederna. Jag hoppas att regeringen även tänker på detta.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att regeringen utfärdar centrala direktiv om att lågblybensin i största möjliga utsträckning skall användas för den statliga bilparken. Utsläppen av bilavgaser, som i dag är det dominerande luftföroreningsproblemet i våra tärorter, medför risker för allvarliga skador på människor och miljö. Bilavgaser innehåller flera riskabla ämnen. Ett av dessa är bly. Regeringen beslöt i juni 1978 om sänkning av högsta tillåtna blyhalten i bensin från 0,40 g l. Beträffande regularbensinen gäller sänkningen av blyhalten från den 1 januari 1980 och i fråga om premiumbensinen från den 1 juli 1981. I detta sammanhang vill jag upprepa en del av det svar jag för en tid sedan lämnade här i riksdagen till Olle Wästberg på dennes fråga om övergång till blyfri bensin. I mitt svar anförde jag bl.a. att rapporterna om risker särskilt i fråga om barn för skador i samband med blyexposition är mycket oroande och att regeringen anser att införandet av lågblybensin bör kunna ske tidigare än vad som förutsattes i beslutet i juni 1978. Jag uttalade vidare att en övergång till lågblybensin inte räcker för att lösa de allvarliga hälsooch miljöproblem som orsakas genom blyet i bilavgaserna utan att det är nödvändigt att vi så snart som möjligt går över till ett helt blyfritt motorbränsle. Jag uppgav också att jag avsåg att tillsätta en arbetsgrupp som skyndsamt skulle lägga fram förslag om olika åtgärder för att underlätta övergången till blyfritt motorbränsle. Arbetsgruppen har nyligen tillsatts och jag har uppdragit åt den att som en första huvuduppgift fortsätta de överläggningar som jag har inlett med petroleumbranschen om en tidigareläggning av införandet av lågblybensin. Därvid skall en av utgångspunkterna vara att även premiumbensin med låg blyhalt skall tillhandahållas under år 1980. Förutsättningen för att det från hälsooch miljösynpunkt skall vara motiverat att vidta en sådan åtgärd som Pär Granstedt har aktualiserat är att åtgärden kan bedömas medföra en minskning av de totala blyutsläppen. Det bör ankomma på den nyss nämnda arbetsgruppen att närmare pröva lämpligheten av en åtgärd av här aktuellt slag. Jag utgår från att statliga myndigheter vid beslut om inköp av drivmedel för bilparken beaktar också hälsooch miljösynpunkter och att de följaktligen är beredda att utan centrala direktiv välja lågblybensin till sina bilar i största möjliga utsträckning.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

Jordbruksministern redovisar i svaret de planer som finns på sänkning av blyhalten, och det är i och för sig värdefullt. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till en motion som jag väckt till årets riksmöte med krav på snabbare och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med blyproblemet. Jag noterar i det sammanhanget det positiva uttalande som jordbruksministern gjorde med anledning av Olle Wästbergs interpellation och som också jag tog del av. Men mot bakgrund av den allmänt positiva inställning som jordbruksministern gav uttryck för när det gäller att ta tag i de här problemen är jag litet förvånad över svaret på min konkreta fråga. Det sägs i svaret, att om man skall vidta en sådan här åtgärd, dvs. utfärda centrala direktiv till statliga verk och myndigheter att använda lågblybensin, skall förutsättningen vara att åtgärden kan bedömas medföra en minskning av de totala blyutsläppen. Staten har ungefär 9 600 personbilar. Enligt de uppgifter som jag har kunnat få räknar man med att statliga myndigheter i runt tal gör av med 57 miljoner liter bensin per år. Detta är ganska mycket, och man behöver därför inte ifrågasätta att det skulle leda till en minskning av de totala utsläppen, om hela den statliga bilparken gick över till lågblybensin, som ju finns på marknaden i dag. I procent av den totala bensinkonsumtionen blir det här naturligtvis inte så kolossalt mycket. Men det är i alla fall en väsentlig del, och förutom den direkta effekten av användningen av lågblybensin har vi också det föredöme som detta utgör för bilismen i övrigt. I svaret redovisas inga egentliga motiv till varför man inte vill utfärda några centrala direktiv, och därför vill jag avsluta med att fråga jordbruksministern: Vad är egentligen orsaken till att regeringen inte har velat utfärda centrala direktiv, när vi nu vet att statliga myndigheter i stor utsträckning använder bensin med hög blyhalt?
Herr talman! De statliga myndigheter som har stora bilparker, exempelvis försvaret och polisen, har i regel särskilda avtal om inköp av drivmedel, och det kan gälla ett eller flera oljebolag. Dessa avtal kan självfallet inte ändras över en natt. Därtill kommer att myndigheterna vid sin upphandling är bundna av bestämmelserna i upphandlingskungörelsen. Statliga inköp av lågblybensin kan också i vissa fall tänkas få negativa konsekvenser från hälsooch miljösynpunkt. Om t.ex. inköp av lågblybensin från försvarets sida skulle innebära att en mindre mängd lågblybensin kan tillhandahållas bilisterna i de större tätorterna, skulle följden kunna bli den att försvarets bilar sprider mindre bly på landsbygden, medan tätortsbilisterna i större utsträckning tvingas använda mer bly i sin bensin. Detta är en redovisning av de tänkbara konsekvenserna. När det gäller önskemålet att få ned det totala blyutsläppet råder det inga delade meningar mellan Pär Granstedt och mig, men jag tror att en åtgärd av det slag som Pär Granstedt förordar skulle få mer psykologisk än reell effekt. Tillsammans med andra åtgärder skulle den möjligen kunna tänkas påskynda övergången till premiumbensin med låg blyhalt.
Herr talman! I det skriftliga svaret utgick jordbruksministern från att statliga myndigheter vid beslut om inköp av drivmedel för bilparken beaktar också hälsooch miljösynpunkterna och att myndigheterna följaktligen är beredda att utan centrala direktiv i största möjliga utsträckning välja lågblybensin till sina bilar. Detta sade alltså jordbruksministern för några minuter sedan. Men nu står jordbruksministern och räknar upp ett antal skäl till att de statliga myndigheterna inte kan använda sig av lågblybensin: att de är uppbundna av upphandlingsförordningen, att de är bundna av kontroll osv. Det är väl just de här faktorerna som gör att det skulle behövas statliga centrala direktiv. F. n. är direktiven sådana att man har att ta ekonomiska hänsyn, som jordbruksministern så riktigt påpekade i sitt senaste anförande. Problemet att försvaret skulle lägga beslag på all lågblybensin så att det nästan inte skulle bli något över till andra bilister tror jag skulle gå att lösa genom att komma överens med bensinbolagen om att öka tillgången till lågblybensin. Jag har mycket svårt att tänka mig att detta skulle bli ett reellt problem, men det kan man nog ganska lätt undersöka innan man drar på för fullt. Jordbruksministern nämnde själv att användningen av lågblybensin inom den statliga förvaltningen kunde ha stor psykologisk betydelse. Det vill jag varmt instämma i. Jordbruksministern har själv sagt att de direktiv som f. n. gäller innebär att man tar andra hänsyn än sådana som är betingade av miljöoch hälsoskäl. Jag kan inte se annat än att jordbruksministerns argumentation talar för att man borde ha centrala direktiv.

Herr talman! Mitt senaste inlägg står inte på något sätt i motsatsförhållande till mitt första. Om den totala tillgången till lågblybensin är otillräcklig, är det viktigt att man ser till att i första hand skydda tätorterna, där trafiken är tätast, från användnirfg av bensin med hög blyhalt. Jag sade också att jag förutsätter att de statliga myndigheterna väger in även hälsooch miljösynpunkter när de gör sina upphandlingar. Men det hindrar inte att de samtidigt måste ta hänsyn till gällande bestämmelser när det gäller upphandlingen för statliga myndigheter.
Herr talman! Om man vill hävda att det skulle bli brist på lågblybensin om statliga myndigheter skulle gå över till användning av sådan bensin tycker jag att man bör leda det i bevis innan man anför det som ett argument mot centrala direktiv. Vidare är det bara att konstatera att det kan uppstå konflikter mellan å ena sidan de principer som finns i upphandlingsförordningen och å andra sidan de mer allmänna och icke reglerade önskemål som jordbruksministern talade om. Först i och med att man kan få in detta krav som ett centralt direktiv kan man se till att miljöskälen får större vikt än de ekonomiska, och det finns all anledning till det i detta fall.
Är energiministern i tillfälle att lämna riksdagen upplysning om konsekvenserna i energipolitiskt hänseende för Sveriges del, därest oljeproduktionen i Iran under lång tid skulle upphöra eller i varje fall iransk olja icke bli tillgänglig på världsmarknaden? Vid militära krigsövningar förekommer vid vissa tillfällen att värnpliktiga utsätts för hårda påfrestningar som kan leda till allvarliga följder. Bl. a. har vid flera tillfällen rapporterats att värnpliktiga på grund av hårda fysiska påfrestningar erhållit skador med dödlig utgång. Ärstatsrådet villig att medverka till att skyddsombud eller förbandsnämnd ges tillfälle till samråd vid planering av krigsövningar? Har statsrådet andra förslag till förebyggande åtgärder för att undvika personskador som kan uppstå i och med att övningarna utsätter de värnpliktiga för hårda fysiska prövningar?
Herr talman! Sven-Gösta Signell har frågat mig dels om jag är villig att medverka till att skyddsombud eller förbandsnämnd ges tillfälle till samråd vid planering av krigsövningar, dels om jag har andra förslag till förebyggande åtgärder för att undvika personskador som kan uppstå i och med att övningarna utsätter de värnpliktiga för hårda fysiska prövningar. Jag förmodar att frågan är ställd mot bakgrund av ett tragiskt dödsfall nyligen då en värnpliktig avled efter en förbandsövning. Jag beklagar givetvis djupt denna händelse. Om den tragiska utgången har ett direkt samband med övningens uppläggning och genomförande har jag dock svårt att bedöma. Låt mig understryka att det självfallet är angeläget att så långt som möjligt förebygga sjukdomar och olycksfall till följd av fysiskt krävande övningar. Inskrivningssystemet för värnpliktiga har härvid stor betydelse. Vid inskrivningarna görs bl.a. noggranna medicinska undersökningar av de värnpliktigas fysiska förutsättningar för olika slag av tjänstgöring. För fysiskt särskilt krävande utbildning tas sålunda endast ut de värnpliktiga som är bäst lämpade för denna utbildning. Om en värnpliktig under utbildning ändå anser att han av bl.a. fysiska skäl inte orkar med den har han möjlighet att få sin uttagning till utbildningen prövad hos granskningsnämnden. I många fall kan han således få en för honom bättre lämpad tjänst. En annan viktig förebyggande roll spelar förbandssjukvården. Ett av förbandssjukvårdens syften är att dagligen kunna fastställa i vilken mån värnpliktiga bör delta i tjänsten. Initiativet till sjukskrivning tas naturligtvis av de värnpliktiga själva. Jag vill härvid också peka på att de värnpliktiga numera skall ha rätt till s.k. egensjukskrivning. Befälet har också ansvar för de värnpliktigas fysiska och psykiska hälsotillstånd. I den mån ansvarigt befäl uppmärksammar att värnpliktiga överskattar sin förmåga att delta i tjänsten ankommer det på befälet att se till att de uppsöker läkare. Beträffande uppläggningen av fysiskt krävande övningar har skyddsombuden inom försvarsmakten motsvarande möjlighet som på andra arbetsplatser att ifrågasätta denna, t.ex. i skyddskommittén. I skyddskommittén deltar också värnpliktiga skyddsassistenter som adjungerade ledamöter. De värnpliktiga har också möjlighet att i förbandsnämnden ta upp frågor som bl.a. rör uppläggning av övningar till diskussion.

Herr talman! Jag har fått två kompletterande frågor, den ena beträffande skyddsarbetets uppläggning i försvaret, den andra beträffande systemet med kompletterande utbildning. Jag avser att svara på frågan om skyddsarbetets uppläggning först och att i en ytterligare replik komma in på den kompletterande utbildningen. Det är naturligtvis i detta sammanhang av väsentligt intresse att värnpliktig och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i 45 frivillig utbildning inom totalförsvaret enligt arbetsmiljölagen, som trädde i kraft den 1 juli 1978, skall likställas med arbetstagare vid tillämpning av ett flertal av lagens grundläggande stadganden. Kravet på en god arbetsmiljö gäller därmed även rent militära övningar, och de värnpliktigas medverkan i arbetsmiljöarbetet garanteras, även om de fortfarande står utanför den reguljära skyddsorganisationen enligt lagens 6 kap. Frågor som hänger samman med skyddet mot ohälsa och olycksfall behandlas naturligen i de olika skyddskommittéerna. Härvid är utbildningsverksamheten inom försvarsmakten med ingående organisationer inte undantagen. Stor vikt måste fästas vid skyddskommittéernas insats i det förebyggande arbetet. Som ett normalt led i detta måste även olika typer av övningar vid förbanden diskuteras från skyddssynpunkt. Skyddsarbetets inflytande på detta förebyggande arbete är säkerställt genom att arbetsmiljöförordningen föreskriver att skyddsombudet skall ingå i kommittén. Skyddskommitténs sammansättning är i övrigt en avtalsfråga mellan parterna. Hittills har dessa varit helt överens om att kommittén skall adjungera värnpliktiga skyddsassistenter, normalt två stycken, med yttrandeoch förslagsrätt. Jag förutsätter att motsvarande kommer att gälla i det nya avtal som parterna f. n. förhandlar om. Härutöver kan de värnpliktiga ta upp frågor rörande utbildningsverksamheten i förbandsnämnden. Värnpliktsinflytandekommittén kommer inom kort att framlägga förslag bl.a. om de värnpliktigas medverkan i skyddsarbetet. Försvarsmakten har ett högt utvecklat säkerhetsmedvetande, vilket bl.a. tar sig uttryck i rigorösa säkerhetsföreskrifter för olika former av verksamheten. När olycksfall inträffat är det sällsynt att orsaken varit brister i skyddsföreskrifterna. Skälen har i stället fått sökas i brister rörande tillämpningen. Detta kan i sin tur bero på såväl luckor i kunskaperna som rent slarv, den s.k. mänskliga faktorn. Mot denna bakgrund är de värnpliktigas medverkan i skyddsarbetet viktig. Huvuddelen av insatserna måste därvid ske i det dagliga arbetet vid de olika utbildningsenheterna. För att detta arbete skall få full effekt krävs ett förtroendefullt förhållande mellan utbildningsbefälet och de värnpliktiga. För det aktiva skyddsarbetet är därför de insatser som under senare år gjorts och som alltjämt görs på ledarskapsområdet av stor vikt. Samarbete är härvid ett allmänt omfattat honnörsord.